Fru talman! Jag tackar för beskedet om synen på den nya regimen i USA. Jag kommer att följa upp det i praktiken med frågor om vad det konkret leder till för svenska initiativ. När det gäller EG, är det viktigt att påpeka att anledningen till den förre miljökommissionärens missnöje och att han inte reste till Rio inte var att EG höll tillbaka miljöpolitiken, utan att de enskilda EG-länderna var för starka. Länder som Tyskland och England hade enskilda diskussioner med USA. Det bromsade den fortsatta processen. Om den gemensamma nivån hade varit starkare hade Carlo Ripa di Meana kunnat hävda de gemensamma intressena mot de enskilda EG-ländernas. Detta misslyckande för EG inför Rio är inte ett uttryck för ett misslyckande för Gemenskapen, utan ett uttryck för att Gemenskapen behöver bli starkare på de enskilda ländernas bekostnad. Sedan talar miljöministern om demokratiska restriktioner och politiska majoriteter. Det finns ju majoriteter som inte är prövade i den här riksdagen på länge. Det krävs litet politiskt mod för att ta sig över de s.k. blockgränserna. Jag delar inte uppfattningen att den nuvarande regeringens miljöpolitik är alldeles oerhört bra. Jag tycker att Olof Johansson försöker att sitta på alla stolar samtidigt. Han försöker både vara med i regeringen utan att ta ansvar för regeringspolitiken och sätta sig i opposition mot regeringen. Det duger inte. Om man är med i regeringen får man också ta ansvar för den politik som faktiskt förs. Centerpartiet kan kanske välja om. Då kan situationen förändras. Tror miljöministern att den trafikpolitik som förs i Sverige, med den inriktning som den har inför framtiden, kommer att leda till att vi kan uppfylla de åtaganden vi gjorde i Rio och de åtaganden vi har sedan gammalt? Jag vet att vi inte ens kommer att kunna klara den reduktion av kväveutsläppen som vi sedan många år tillbaka har åtagit oss. Vi ligger långt ifrån att klara de målen. Det är uppenbart att det finns stora brister i den nuvarande trafikpolitiken. Det är ganska obegripligt att Olof Johansson kan stå här utan att erkänna det och utan att tala om hur allvarlig situationen är. Jag vill inte komma med några utopier eller floskler. Det tror jag inte att någon politiker skall kosta på sig att göra i dag. Det är inte detta som behövs, utan konkreta åtgärder. Men jag ställer krav på att en plan för hur närsjöfarten skall utvecklas. Jag ställer även krav på svenska initiativ för att driva på i den europeiska politiken och därmed skapa en bättre trafikpolitik. Jag tror att detta kräver tillväxt. Många människor i det här landet känner ända in på bara skinnet vad det innebär att det inte finns någon tillväxt i dag. Det innebär arbetslöshet och att det inte finns några resurser. Men en satsning på den goda tillväxten, t.ex. järnväg, kan leda till både att miljön förbättras och att det skapas tillväxt med sysselsättning och en positiv utveckling.
Fru talman! Det vore intressant att lägga sig i den indirekta debatten mellan Annika Åhnberg och Gudrun Schyman. Men jag skall inte göra det. Det är viktigt att notera de skrivningar som finns i finansplanen när det gäller tillväxten. Tillväxten skall ge en uthållig utveckling. Sedan gäller det att konkretisera detta. Det har vi gjort genom att äntligen uppdra åt Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån att ta fram bättre mått att mäta med än det renodlade BNP-måttet. Det finns ett mycket intimt samband mellan tillväxt och uthållig utveckling. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan dessa. Men om inte saker prövas från början med utgångspunkt i miljön, riskerar man att komma in i den städsituation som jag nämnde tidigare. Jag tar ansvar för regeringens miljöpolitik och för regeringens politik i sin helhet. Men jag vägrar att ta ansvar för vad tidigare regeringar har gjort. Alla de beslut om infrastrukturen som ni har åberopat här, och som skapar problem i dag, fattades under tidigare regeringar. Det gäller även Vedabron. Där har 80 miljoner kronor lags ned enbart på projekteringen. Då har miljöfrågorna ändå inte setts över. Det här bör utgöra en lärdom för framtiden: så gör man inte. Det skapar bara politiska och demokratiska problem och miljöproblem -- och allt blir dyrare. Jag har inte utvecklat hela transportområdet i svaret, och det beror naturligtvis på föredragningsansvaret i regeringen. Primärt är kommunikationsministern ansvarig för det området. Han kommer att redogöra för de frågorna under våren. När de omfattande planerna för infrastrukturen skall läggas fram kommer dessa frågor att aktualiseras. Då kommer först en tillämpning av naturresurslagen att ske. Görel Thurdin har drivit fram detta i regeringen. Därefter skall det ske ett ställningstagande med utgångspunkt i vilka miljökonsekvenser som kan uppstå. Det här skall ske först, inte efteråt. Det finns många andra saker som är på gång. Jag behöver bara nämna det som står i propositionsförteckningen. Jag har inte tidigare ägnat mig åt att repetera innehållet. Där finns t.ex. en proposition om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling. Den propositionen utgör också en uppföljning av Riokonferensen. En proposition om åtgärder mot klimatpåverkan läggs fram under våren. Vi hoppas att vi skall bli klara med en proposition om biologisk mångfald under 1993. Vi kommer att stegvis konkretisera uppföljningen av

Fru talman! Jag vill först tacka Olof Johansson för svaret. Jag tycker att svaret är kortfattat och att det andas en viss irritation. det är möjligt att jag gör en övertolkning. anledningen till att jag har ställt denna fråga är främst att det har gått ett år sedan vi talades vid senast om dessa problem. under den tiden har det kommit ytterligare rapporter och omfattande studier om försurningen. det gäller främst inom den sydsvenska skogen och täcker utvecklingen under en femårsperiod. här finns ny kunskap som är värd att ta med vid beslutsfattandet. En annan anledning är att olof johansson för ungefär ett år sedan talade om vad som var på gång. jag tycker att det är angeläget att få en redovisning av vad som har hänt under denna period. vi var överens om att vi diskuterade ett stort och allvarligt miljöproblem. av det kortfattade svaret att döma är det inte speciellt mycket konkret som har hänt sedan sist. det oroar mig. jag skulle vilja att olof johansson talade litet utförligare om frågan om svavelprotokoll. svavelutsläppen är kanske den viktigaste anledningen till försurningen. de utgör ett internationellt problem. det nämndes i svaret att förhandlingarna om ett nytt protokoll befinner sig i ett intensivt skede. Hur stora är utsikterna för framgång? det vore bra med en utförligare redovisning på det här området. Olof Johansson aviserar också en åtgärdsplan för att minska utsläppen av kväveoxider. Även här tycker jag att Olof Johansson, så här i början av året, borde lätta på förlåten och tala om vad som är på gång. Om de svenska utsläppen av kväveoxider skall reduceras ner till de nivåer naturen tål, eller med de 30 % som har satts upp som ett mål, krävs radikala åtgärder. Jag tycker att det är rimligt att offentliggöra vilken typ av åtgärder som skall vidtas så snabbt som möjligt. Då får berörda parter, främst industrin, möjlighet att påbörja en nödvändig omställning och kan föra fram synpunkter på förslagen och eventuellt anvisa alternativa bättre lösningar. Det här är alltså fråga om internationella problem. En stor del av den debatt som fördes med anledning av den förra interpellationen kan även tillämpas på det problem vi diskuterar nu. Jag skulle vilja begränsa det internationella perspektivet litet grand. En stor del av nedfallet av svavel i Sverige kommer från internationella källor. Det går att skilja ut två grupper av syndare. Den ena gruppen består av östeuropeiska stater, såsom Tyskland, Polen, de baltiska staterna och Ryssland. Den andra stora syndaren är Storbritannien. Det är rimligt att bemöta dessa syndare på olika sätt. Tyskland utgör nog ett mindre problem. Man kan förvänta sig att det gamla Västtyskland har sådana resurser, dvs. ekonomin är så stark, att det går att ganska snabbt ta itu med utsläppen. När det gäller de övriga öststaterna krävs det insatser. Jag delar Annika Åhnbergs uppfattning att problemen inte kan lösas av de enskilda länderna. Här måste ske en samordning, och EG måste ta ett stort ansvar och erbjuda finansieringsmöjligheter. Sverige har också en viktig roll att spela när det gäller omställningen av energisystem. Vi har tekniken och erfarenheten. Jag skulle vilja ha en redovisning av Olof Johansson av vad som är på gång. Finns det några resultat av redan insatta medel när det gäller energieffektiviseringen? Vad är på gång när det t.ex. gäller att ta upp Vattenfalls idéer om investeringar i Östeuropa som alternativ till investeringar i miljö och energi i Sverige? Hur skall man möta Storbritanniens hittillsvarande ovilja att ställa upp och reducera sina svavelutsläpp?

Fru talman! Jag frågade Olof Johansson om han ville lyfta på förlåten när det gäller kvävereduktionsplanen. Jag skulle gärna vilja höra en ytterligare redovisning. Det kommer larmrapporter om dessa problem med jämna mellanrum. Det är nödvändigt att man larmar. Men det finns givetvis en risk med det. När man har larmat tillräckligt länge hörs inte larmen. Vi ställer in oss efter den ljudnivån. I en av de senaste rapporterna, den av Peter Halmstad, sägs att den sydsvenska skogen befinner sig i ett kritiskt läge. Markens förmåga att buffra är antingen upphävd, inom vissa områden, eller kan förväntas rasa ganska snabbt. Det togs också upp i en ledare i Dagens Nyheter den 11 januari. Här finns givetvis ett behov av långsiktighet men också av reaktioner på det akuta hotet. Det handlar om att vidta kompensatoriska åtgärder. Det man då tänker på i första hand är intensifierad kalkning och tillförsel av mineraler. Mineraler har lakats ur jordarna. Vi får då inte enbart ett ekologiskt sammanbrott. Vi får också ett betydande ekonomiskt bortfall. Tillväxten i den svenska skogen minskar eller avstannar. Den svenska skogen måste betraktas som en stor ekonomisk tillgång. Man talar om årliga förluster i tillväxt av den svenska skogen på i storleksordningen 5 miljarder. I dessa tider, då ekonomin och behovet av tillväxt är det man talar om dagligen, måste denna typ av uppgifter också tas på allvar. Det är inte enbart ett ekologiskt utan också ett ekonomiskt framtidsproblem. Vi rycker undan en del av grunden för svensk försörjning och svensk välfärd, om vi inte angriper försurningsfrågorna på ett effektivt sätt.

Fru talman! Jag brukar tillämpa principen att jag redogör för fakta och för de åtgärder som regeringen gemensamt står för snarare än att ägna mig åt spekulation. Det var därför som jag använde den formulering som Rolf L Nilson åberopar från vår förra debatt i ämnet. Det uttalandet var ju inte ett uttryck för defaitism, men jag kan inte bortse från att arvet ser ut på ett visst sätt och att det gäller en process som är ganska trög att påverka. Det går inte att få några snabba effekter i närtid, och det är på den punkten som jag har en fortsatt osäkerhet. Men detta innebär inte att jag har ändrat ambitionsnivån, utan vad det handlar om är att vara realist. Storprojekt som Öresundsbroar och annat påverkar naturligtvis resultatet av detta, och jag har att underkasta mig de demokratiska principer som gäller, men jag vägrar, som sagt, att ta ansvar för just dessa effekter. Däremot vill jag göra det bästa möjliga av den situation som vi befinner oss i och lyfta fram de effekter som uppkommer. Om riksdagsmajoriteten säger att Öresundsbron skall komma till stånd, får man konstatera att möjligheterna att uppnå det på egen hand uppsatta målet om 30 % reduktion av kväveoxiderna därmed har försämrats. Det finns ett sådant samband, och jag tycker att det är viktigt att lyfta fram det i denna debatt och att tala om hur helheten och en del andra stora partiprojekt fungerar. Men med detta upphör ju inte strävandena att försöka förebygga, och det är där som miljöklassningen kommer in. Man angriper då hela bilbeståndet och försöker att på den vägen i stället reducera överallt. Man arbetar alltså i ett sådant här läge med olika strategier för att försöka göra det bästa möjliga av ett ganska besvärligt läge. Det är i det perspektivet som man skall se de åtgärder som regeringen nu har föreslagit och som jag hoppas att riksdagen ställer sig bakom. De innebär en avsevärd ambitionshöjning, av absolut nödvändiga skäl, när det gäller att angripa de problem som vi redan har skapat, dvs. försurningen i mark och vatten. För att klara en del av denna problematik angriper vi bl.a. symtomen genom kalkning. Sedan hoppas jag -- men det är mycket svårare att uttala sig om detta -- att vi skall kunna driva på den internationella utvecklingen. Klarar man inte högre ambitioner där, har vi mycket mindre chanser i

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen har en samlad kunskap om hur lågkonjunkturen påverkar miljöskyddsarbetet i Sverige och hur den påverkar Sveriges deltagande i det internationella arbetet på detta område. Vidare undrar Annika Åhnberg om regeringen har några konkreta planer för hur miljöarbetet i lågkonjunkturen kan bli mer offensivt, t.ex. genom att arbetsmarknadspolitiska satsningar ges en miljöprofil. När omfattningen av allmänna investeringar sjunker som en följd av lågkonjunkturen är det naturligt att anta att även investeringar för miljöskydd sjunker i motsvarande grad. Under den förra lågkonjunkturen minskade t.ex. utsläppen i lägre takt än under tiden före och efter. Emellertid är utsläppen från industrin och andra punktkällor i dag åtgärdade i högre grad än vad som är fallet med utsläpp från diffusa källor. Vi behöver därför prioritera åtgärder som kan sättas in för att komma till rätta med utsläpp från vår användning av varor och från trafiken. Ansvaret för att utveckla miljöanpassade varor bör ligga på dem som producerar varorna. Även ansvaret för att avfall tas om hand på ett från miljöoch resurssynpunkt riktigt sätt skall i framtiden i betydligt större utsträckning än för närvarande åvila producenten. Näringslivet är positivt till principen om producentansvar, men takten som man är villig att hålla för att i praktiken ta på sig ansvaret är delvis beroende av konjunkturen. Investeringar i infrastrukturen för transporter är en viktig del i att möta lågkonjunkturen. Beslut om järnvägsinvesteringar för drygt 9 miljarder kronor har också tagits av regeringen. Det är emellertid viktigt att investeringarna görs på ett på lång sikt miljömässigt riktigt sätt. Janeiro visar att det går att göra framsteg även under en ekonomisk lågkonjunktur. I regeringens redogörelse för konferensbesluten anges också hur genomförandet skall ske i Sverige. För svensk del ges grunder för såväl inhemskt som internationellt arbete i regeringsförklaringen. Enligt denna skall t.ex. Sverige vara aktivt och pådrivande i det internationella miljövårdsarbetet. Kommunerna har på senare år fått utökade uppgifter inom miljöområdet. Det är därför mycket otillfredsställande om de resurser som avsätts för miljöarbetet nu skulle minska. Samtidigt gäller det då att utnyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt. Det kommer t.ex. att bli en viktig politisk uppgift för kommunerna under de närmaste åren att omsätta och konkretisera Riodeklarationen och handlingsprogrammet, Agenda 21, för en hållbar utveckling. Frågan om att ge arbetsmarknadspolitiska åtgärder en miljöprofil behandlas i regeringens proposition medel för ytterligare beredskapsarbeten, och vissa områden utpekas där beredskapsarbeten anses särskilt angelägna. Ett sådant område är Miljö och naturresursdepartementets verksamhetsområde. Inom departementet har en inventering av lämpliga beredskapsarbeten genomförts. Sådana arbeten finns inom t.ex. lantmäteriområdet, där uppdatering och digitalisering av databaser avseende kartor och fastighetsregister är mycket angelägna uppgifter. Inom Statens naturvårdsverks verksamhetsområde finns uppgifter som underhåll av vandringsleder, skötsel av närströvområden, uppförsel av stängsel och hägn, skogsvård och anläggning av våtmarker. För att ytterligare understryka det angelägna i att insatser görs just på miljöområdet har ett brev med information om möjliga arbetsuppgifter i dagarna sänts från Miljö och naturresursdepartementet till Arbetsmarknadsverket, som i samarbete med länsarbetsnämnderna skall avgöra hur de pengar som finns till förfogande faktiskt skall användas.
Fru talman! Jag tackar för svaret på denna interpellation. Det finns många oroande tecken på att åtgärderna för att förbättra miljön nu avtar i takt med att lågkonjunkturen blir allt djupare och resurserna blir knappare. Det är därför som jag har framställt denna interpellation. När jag läser svaret och när jag hör miljöministern redogöra för regeringens syn får jag en känsla av att man från regeringens sida inte riktigt delar min oro. Miljöministern säger i sitt svar att det mycket riktigt är så -- det kunde man se också under den förra lågkonjunkturen -- att investeringarna i miljöförbättrande åtgärder inom näringslivet minskar. Men det gör inte så mycket, tycker miljöministern, eftersom vi i dag redan har kommit så långt i arbetet med utsläppen från industrin och andra punktkällor att det inte behöver göras så mycket av sådana investeringar. Jag delar inte den uppfattningen. När vi nu går från att koncentrera oss på i första hand effekterna av själva produktionsprocessen till att mera tänka på vad produkterna som sådana och vår livsstil får för konsekvenser för miljön minskar inte nödvändigheten av åtgärder inom produktionen. Mycket av det som man har sett växa fram under senare år, t.ex. satsningar på s.k. intern miljörevision inom företag, på fortbildning och på informationsverksamhet, ligger nu i farozonen. Detsamma gäller för nyinvesteringar som kan ha varit planerade sedan länge men som nu skjuts in i en oviss framtid. Jag har ställt frågan: Har man inom regeringen en samlad bild av vad som händer? Ser man vartåt det nu lutar? Det verkar varken som om man har den samlade bilden eller som om man är särskilt intresserad av att skaffa sig den. En annan mycket stor källa till oro är vad som händer inom den offentliga sektorn. Jag tänker framför allt på kommunerna. Miljö och hälsoskyddstjänstemannaförbundet, vars medlemmar arbetar med miljöskyddet på de kommunala förvaltningarna, har i en enkät fått det svaret från 151 kommuner att dessa drar ned på resurserna på miljö och hälsoskyddsarbete -- 6 av 10 kommuner drar ned på dessa resurser. Man skall ha klart för sig att vi i vårt land satsar i storleksordningen 100 kr per medborgare och år på miljö och hälsoskyddsarbetet. Det motsvarar kanske ungefär 1/2 % av de kommunala utgifterna. Dessa resurser drar man ändå in på, eftersom kommunernas ekonomiska läge börjar bli så svårt. Jag tycker att det är mycket oroande. Det finns andra, mer begränsade undersökningar, gällande t.ex. Stockholms län, som pekar åt samma håll. Jag tycker att det vore en uppgift för regeringen att analysera vad som håller på att hända. Vilka delar av den kommunala miljö och hälsoskyddsverksamheten drabbas? Hur kan man försöka kompensera detta? Behöver man gå in från statens sida med någon typ av styråtgärder? Också jag tycker i och för sig att indragningen av kommunala resurser med 7 1/2 miljard kronor är en stor bov i dramat, men diskussionen om detta förs på många andra håll och i många andra sammanhang, och jag tror inte att det är någon större idé att gå in på den diskussionen här i dag. Men jag tycker att det är viktigt att man från riksdagens och regeringens sida har kunskapen om vad som händer och om vad man kan försöka göra för att det också i lågkonjunkturen skall bedrivas ett aktivt miljöarbete -- för det finns ju också möjligheter. I ett läge när produktionsapparater inte är så hårt utnyttjade finns det andra möjligheter än i en högkonjunktur att t.ex. testa nya metoder. Det blir så att säga lättare att fördra ett produktionsbortfall när man inte står mitt i en högkonjunktur och när inte alla produkterna är efterfrågade. Det blir lättare att testa nya råvaror och att satsa på personalutbildning -- det borde vara det. Finns det någonting som samhället kan gå in och göra? När jag i min interpellation ställde frågan om arbetsmarknadspolitiska åtgärder tänkte jag inte i första hand på det samhället gör för de människor som redan har blivit utan jobb, utan jag tänkte på att arbeta mer förebyggande, om samhället på något sätt kunde bidra till att företag, i stället för att permittera, satsade på miljöutbildning och bättre miljöanpassning av produktionsmetoder, kanske med något komplement från samhället. Jag tror att man kunde ta initiativ från regeringens sida och från myndigheternas sida för att se till att det även i lågkonjunktur bedrivs ett mycket mer offensivt miljöarbete. Det var den typen av diskussion som jag hade hoppats kunna föra här i dag, i stället för att få en ganska oengagerad och ytlig redogörelse för vad som redan är på gång och som inte möter de här hoten.
Herr talman! Annika Åhnberg har missuppfattat mig, men det kan bero på att jag har missuppfattat hennes frågeställningar. Det är inte alls så att jag är oberörd eller att det inte görs så mycket. Förändringarna inom industrin kan sägas ha lett till att situationen när det gäller punktutsläpp är en annan i dag än under tidigare lågkonjunkturer. Det jag betonar i svaret är att allting är relativt, dvs. att det i förhållande till den situation som vi då hade har skett en förändring. Därför går det inte att skapa en total jämförbarhet mellan de olika lågkonjunkturerna. Det är den poängen som jag vill nämna. När det gäller tillväxten finns det alltså ett ömsesidigt beroende mellan tillväxt och miljövänlig utveckling. Det ömsesidiga beroendet mellan tillväxt och miljöpolitik är viktigt att vårda. En av nackdelarna i lågkonjunkturen är naturligtvis att förnyelsetakten i näringslivet avtar. Vi vet av erfarenhet -- det nämner vi särskilt i finansplanen i år -- att industrin inte förnyas i samma takt, i varje fall inte automatiskt. Det betyder att gammal teknik lever kvar längre i en lågkonjunktur än i ett snabbare omvandlingsskede. Det är en minuspost när det gäller miljöutvecklingen. Det handlar å andra sidan om de resurser som skapas, hur mycket pengar vi kan avsätta för miljöarbete. Annika Åhnberg nämner, helt riktigt, kommunernas viktiga roll. Jag har naturligtvis tillgång till den rapport som hon här nämnde om den oroande utvecklingen på det området. En utredning med en analys av just samspelet mellan stat och kommuner kommer att överlämnas till regeringen om några veckor av landshövdingen i Göteborgs och Bohus län, Kjell Mattsson. När den utredningen kommer får vi ta tag i de frågorna på nytt och dra slutsatser av den. Det förs också en vidare debatt, som Annika Åhnberg berörde och som jag inte skall ta upp i det här sammanhanget, om vilka möjligheter och vilken frihet kommunerna har att hantera sin situation och att göra sina egna prioriteringar. Det är naturligtvis ganska avgörande på det här området. Jag har inte någon avvikande syn på de grundläggande problemen. Jag har velat redovisa de konkreta saker som vi faktiskt gör och vill ha gjorda via arbetsmarknadssatsningarna. Sedan finns det mycket annat, på teknikutvecklingssidan. Det handlar om Näringsdepartementets arbete, både på energiområdet och på industriområdet, dvs. teknisk forskning, utveckling och effektivisering. Det är där som satsningarna måste göras, som också inkorporerar miljösyften och miljömål. Till sist tror jag att det är oerhört viktigt att man integrerar miljökunskap i hela samhället. Det är intressant, att så fort man möter ungdomar i dagens samhälle visar det sig att ett av deras huvudintressen är miljöfrågorna -- det är inget som helst tvivel om det. Det är viktigt att utnyttja den kraften i utbildningssystemet, och därför är det min avsikt att hela tiden driva på för att stärka möjligheterna såväl på högskolenivån som när det gäller utbildningen i det ordinarie skolsystemet, som är gemensamt för alla, i fråga om miljökunskaperna och de möjligheter som ungdomars intresse ger oss på det området.

Herr talman! Jo, vi lyssnar gärna på goda råd, och en del har vi kommit på själva. Det som jag har ägnat mig åt under den senaste tiden när det gäller just kontaktverksamheten är att tillsammans med representanter för konsumentvaruindustrin diskutera hur vi utvecklar ett fungerande kretsloppssamhälle. Jag noterar på den punkten att många företag och branschorganisationer är positiva och vill göra en insats, och den möjligheten skall de ha. Det är därför som jag i lagrådsremissen om en mer kretsloppsanpassad samhällsutveckling konstruerat en trappa som gör det möjligt att på frivillighetens väg vidta åtgärder. Men det är viktigt att följa upp vilka resultaten blir, hur viljan ser ut konkret. Det innebär att man också måste ha en press i systemet; om åtgärder inte vidtas frivilligt, om det inte går med avtal, måste det finnas stimulans eller styrmedel -- någon piska -- som gör att man kan driva på utvecklingen. I sista hand får man ta till lagstiftning, förordningar, som ställer krav på de olika branscherna. Visst föder en utveckling av det här slaget ett stort antal idéer -- en betydande idérikedom demonstreras från olika håll -- men det finns ju också exempel på motsatsen. Jag är inte naiv; jag har noterat att en del inte vill ha någon piska utan tycker att det är bäst att konsumenterna och skattebetalarna reder ut de problem som det egentligen är företagens primära ansvar att lösa. Men det är en liten minoritet. Det är viktigt att ta fasta på dynamiska processer av det här slaget i samhället. Just i en lågkonjunktur har man, tror jag, större möjligheter att skapa en vilja till förändring till förmån för de progressiva krafterna i samhället, och det är många företag som ställer upp.
Herr talman! I synen på de här frågorna tycks det i grunden finnas en överensstämmelse. Jag vill då bara avslutningsvis säga att jag tycker att det vore angeläget att man på regeringsnivå ändå försökte att sammanställa kunskapen om vilka speciella problem som lågkonjunkturen medför när det gäller miljöarbetet både inom den offentliga sektorn -- särskilt kommunerna -- och inom det privata näringslivet, så att vi kunde få en mer samlad bild av hur problemen ser ut. Det är naturligtvis också angeläget att man går vidare med det här offensiva arbetet och försöker samla alla krafter. Det är angeläget att man -- som vanligt i det politiska arbetet med hjälp av både piska och morot - försöker få en utveckling till stånd, så att miljöarbetet inte avstannar.

Herr talman! Det är ju inte så att vi har slutat använda krom. Vi importerar ju fortfarande krom, och det används som sagt framför allt i rostfritt stål. I interpellationssvaret redogörs framför allt för neddragningar av användningen dels i produktionsprocesserna, dels på andra områden där användningen ändå är ganska liten. Men när det gäller att hitta ersättningar på det område där kromet framför allt används har vi nog inte kommit så långt på väg. Där tror jag att det behövs mycket ytterligare insatser när det gäller forskning och utvecklingsarbete. Jag skulle kanske ha önskat att det här svaret hade varit mer konkret. Det har gjorts viktigt forskningsarbete -- det finns säkert mycket på det här området som jag inte känner till, men ett forskningsarbete som jag känner till har bedrivits vid Linköpings universitet. Det finns ett nytt centrum i Uppsala som skall syssla med just tungmetallernas miljöproblem. Jag tror att det är angeläget att man i det nu näraliggande forskningsarbetet ser till att resurser avsätts också för det hittills ganska förbisedda men nog så allvarliga problem som kromanvändningen innebär. Det är också viktigt att man satser på att se om det finns något annat som vi kan göra. Rostfritt stål är ju en produkt som man som miljöengagerad privatperson har tyckt har varit bra, även om det är en liten användning. Man har kunnat satsa på rostfritt stål i stället för olika typer av plaster, och så visar det sig att man återigen har hamnat i situationen att man gått från ett problem till ett annat. Det är därför viktigt att man arbetar vidare och ser om det finns bättre ersättningsmedel, och jag tror att det krävs insatser från samhällets sida för att åstadkomma detta.
Herr talman! Jag vill bara bekräfta att jag har tagit del av bl.a. det arbete som har gjort vid Linköpings universitet. Jag tycker att det ger en intressant bild av hur situationen ser ut, sammanfattat i den här mycket långsiktiga ackumulerade kromsituationen. Den visar att det -- hittills i varje fall -- är stigande kurvor som vi har att hantera totalt sett, även om utsläppen till luft och vatten på vissa områden avtar, men då flyttas de i stället och blir till ett internationellt problem. Det beror helt enkelt på strukturomvandlingen i Sverige. Eftersom det här är en tungmetall som inte är så lätt att få tag i när den väl är utspridd är det klart att det är viktigt att studera de ackumulerade effekterna av krom i naturen. Det har skett bl.a. vid Linköpings universitet. En av de avhandlingar som jag har sett är av Bo Bergbäck; han har just givit en tydligare bild av den långsiktiga problematiken. Vi hade före sekelskiftet inte särskilt mycket krom i trafik i systemen, men därefter har vi ackumulerat mer och mer. Även om tillförseln under senare år har minskat betydligt kvarstår ackumuleringsproblematiken. Jag delar därför Annika Åhnbergs uppfattning att det här verkligen inte är något problem som vi har löst -- det är ett problem som vi måste följa mycket intensivt.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag tycker att det är bra att vi i dag har fått den här frågan aktualiserad, men jag är naturligtvis inte nöjd i den meningen att jag tycker att svaret är tillräckligt. Jag hoppas att regeringen återkommer med förslag om mer specificerade och mer långtgående forskningsuppdrag, så att vi kan komma till rätta med problemet.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat kommunikationsminister Mats Odell om regeringen kommer att lägga fram förslag om obligatoriskt körkort för snöskoter samt om regeringen planerar att vidta åtgärder som begränsar snöskoteråkandet i Norrlands inland och fjälltrakter. Jag och kommunikationsministern har kommit överens om att jag -- som ansvarig i regeringen för terrängkörningslagstiftningen -- skall svara på interpellationen. Sten-Ove Sundström hänvisar i interpellationen till utredningsarbeten vid Naturvårdsverket och Rikspolisstyrelsen. Några förslag från dessa myndigheter i fråga om snöskotertrafiken har dock inte lämnats till regeringen. Regeringen tillsatte hösten 1991 en utredning om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar . Utredningen har till uppgift att belysa möjligheterna till och konsekvenserna av restriktioner mot bullrande aktiviteter i landets fjällområden och skärgårdar. Utredningens direktiv innebär inget hinder för utredaren att ta upp sådana frågor som Sten-Ove Sundström tar upp i sin interpellation. Utredningen avser att överlämna sitt slutbetänkande till Miljö och naturresursdepartementet i mitten av mars. Efter sedvanlig remissbehandling kommer utredningsförslaget att ligga till grund för eventuella åtgärder från regeringens sida i syfte att minska olägenheterna av bullrande aktiviteter i fjäll och skärgårdsområden. Remissen kommer givetvis att omfatta även organisationer som tillvaratar de intressen som Sten-Ove Sundström tar upp i interpellationen. Jag kan självfallet inte nu lämna några besked om vad regeringen kan komma fram till som en följd av utredningens förslag och den påföljande remissbehandlingen. En allmän strävan från regeringens sida är emellertid att minska bullret i samhället. Ett uttryck för den ambitionen är också den utredning som regeringen tillsatt med uppgift att utarbeta ett förslag till en samlad handlingsplan mot buller .
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det ovanligt intetsägande svaret. Jag har svårt att förstå hur man kan författa ett svar på två A4-sidor genom att i stort sett enbart hänvisa till pågående utredningar. Jag har i min interpellation försökt fästa regeringens uppmärksamhet på att det finns en stor oro bland snöskoterägare och förare för ett införande av restriktioner. Det finns en oro för att det kommer att skapas en ökad byråkrati för att man skall få äga och köra en snöskoter. Tidningarna har ju de senaste månaderna fört fram och publicerat en rad korkade förslag som sägs hänföras till olika utredningar. Det har t.ex. handlat om att man skall införa obligatoriska körkort, restriktioner i fråga om motorstyrka, bandmärkning, hastighetsbegränsningar osv. Nu är det väl ändå dags, Görel Thurdin, att ni i regeringen tar bladet från munnen och talar om vad ni egentligen håller på med. Jag kan förstå att statsrådet i detalj inte kan redovisa kommande förslag om hur snöskotertrafiken skall begränsas. Men Görel Thurdin bör väl kunna ta avstånd från de grövsta påståenden som cirkulerar i massmedia. Jag tycker att regeringen åtminstone på några punkter bör kunna skapa klarhet. Kommer det att bli körkort för snöskoter? Kommer det att införas hastighetsbegränsning eller blir det någon form av obligatorisk bandmärkning? Vad det gäller de här begränsade områdena borde Görel Thurdin kunna ge ett klart besked. Skall vi norrbottningar tvingas till hårda restriktioner för var och när vi får köra våra snöskotrar? Skall vi utestängas från stora delar av fjällvärlden, där många av oss tillbringar en stor del av vår fritid, därför att några centralbyråkrater sitter och ritar in områden som skall bli bullerskyddade för att turisterna skall få åka skidor i lugn och ro? Regeringen har nyligen avskaffat fritidsbåtsregistret, eftersom man ansåg att det är ett intrång i den personliga integriteten att registrera båtar. Hur långt är Görel Thurdin beredd att gå för att värna om snöskoterägarnas integritet?
Herr talman! Jag delar den uppfattning som Sten Ove Sundström har gett till känna i den här frågan. Uppfattningen delas av många i vårt avlånga lands nordligaste delar. Jag kommer själv från en fjällkommun, Kiruna, där så gott som samtliga familjer har en snöskoter. Kommunen betraktas som den snöskotertätaste kommunen i hela landet. Jag vill dock påpeka att jag inte talar i egen sak. Jag är inte snöskoterägare och har inte heller för avsikt att skaffa mig en snöskoter. Jag kan tala om för statsrådet att det är svårt att beskriva den känsla många har när snöskotersäsongen börjar närma sig -- känslan att få ta sig ut i den vida fjällvärlden en vacker vårvinterdag. Det är lätt för, framför allt, stockholmarna att se problemen. Men det är faktiskt mycket positivt att se alla de människor som med skoterns hjälp kan ta sig ut i vår vackra fjällvärld. Många undrar om man successivt kommer att attackera fjällvärlden ytterligare med andra medel. Skall man stänga av fjällvärlden? Jag har sett den karta som den s.k. bullerutredningen arbetar med. De zonförslag som är upptagna i bullerutredningen bearbetas vidare av Naturvårdsverket. Där diskuterar man ytterligare s.k. svarta zoner. Bullerutredningen har delat in fjällvärlden i tre olika zoner. Den första zonen -- vildmarkszonen -- är markerad med svart på kartan. Den zonen skall vara helt fri från motortrafik. Det gäller såväl skoter som flygtrafik. I den andra zonen -- friluftszonen -- skall man tillåta en viss skotertrafik. I den tredje zonen -- Det är fråga om stora ytor. Jag vågar påstå att det sammantaget rör sig om ytor motsvarande ett normalstort län i landets södra delar. Jag har erfarit att Norrtälje kommun är expertområde för problem med båt och skotertrafik. I Västerbotten och Norrbotten har man däremot inte ens blivit tillfrågad. I regeringen ingår partier som gör gällande att de är motståndare till olika slag av förbud. Det är därför förvånande att denna regering har för avsikt att ytterligare berika floran av förbud. Jag är definitivt motståndare till dessa förbud. Man måste lösa problemen med information och åter information. Jag hoppas att regeringens förslag till att minska problemen med buller i fjällvärlden kommer att utmynna i ett ytterligare utflöde av information på det här området.
Herr talman! Jag vill först tala om att jag inte är stockholmare. Numera är jag dessutom glesbygdsbo. Jag är mycket väl medveten om att snöskotern utgör ett viktigt arbetsfordon i skogslänen och andra snörika områden. Snöskotrarna är också ett viktigt transportfordon för människor som bor långt ute på landsbygden. Det finns ett medvetande om detta. Jag talar nu för mig personligen, men detta medvetande finns också inom departementet där vi skall arbeta med dessa frågor. Jag utgår ifrån att utredarna har haft kontakt med människor som är berörda av det här. Jag håller med om att ett sådant här fordon naturligtvis ökar tillgängligheten till marker t.ex. för handikappade men också för den bofasta befolkningen i exempelvis Norrlands inland. I det avseendet är vi överens. Däremot vill jag bemöta Sten-Ove Sundströms påstående att en samling naturromantiker centralt skulle ha kommit på att man skall se över snöskoteråkandet och begränsa bullret. En majoritet i riksdagen har ställt sig bakom att man skall göra det.

Det finns en bakgrund till varför man gör denna utredning. Riksdagen har begärt att en samlad aktionsplan mot buller skall utarbetas. Det rör sig således om ett regelrätt uppdrag från riksdagen. Utredningar görs för att skaffa fram ett kunskapsunderlag så att man skall kunna fatta bra beslut. Jag tycker att vi i Sverige hanterar utredningar som om de var något slags färdigutarbetade förslag. Det är fel att se det så. Utredningen arbetar självständigt. Naturvårdsverket har t.ex. tagit ett eget initiativ och överlämnat synpunkter på snöskoteråkandet i fjällområden till utredningen. Rikspolisstyrelsen har i en utredning också arbetat fram synpunkter självständigt. Man tar där upp sådana frågor som ni nämnde. Det gäller t.ex. frågan om obligatoriskt förarbevis och registeringsnummer. Vi kan konstatera att det finns ett problem. Vi har ungefär 200 000 snöskotrar i Sverige i dag. Alla är inte medvetna om att man måste ta hänsyn till naturområden och sina medmänniskor när man använder snöskotrar. Vi är ensammma om att ha allemansrätt i Sverige. Allemansrätten leder ibland till att naturen utsätts för stora påfrestningar, t.ex. när det gäller användning av terränggående fordon. I andra länder måste man i regel ha ett tillstånd för att fara fram, på ett helt annat sätt än vad vi behöver här i Sverige. Jag tycker därför att denna debatt är viktig. Vi måste få de människor som inte har förståelse för det här att använda en snöskoter på rätt sätt. Det gäller att kombinera önskemålen. Man skall ta hänsyn till djurlivet och naturmiljön och människors önskan om att det skall finnas ostörda områden. Detta måste dock vägas samman med behovet av ett sådant här fordon i de områden som ni nu talar om. Vi har en reglering av detta. Men regleringen har tydligen inte varit riktigt effektiv, eftersom denna kritik kommer fram. Därför är det nödvändigt att försöka få fram vad kritiken egentligen riktar in sig på och vilka åtgärder man kan ta till. Jag måste fortfarande säga att jag i dag inte kan och inte vill direkt uttala att vi t.ex. skall ha förarbevis eller registrering. Om jag uttalade mig på det sättet skulle jag föregripa remissomgången. Jag tycker att utredningen skall få lämna fram sitt självständiga förslag. Det kommer att ske i mars, och sedan skall förslaget ut på en remissomgång.

Herr talman! Ibland undrar man vilken kritik som statsråden i regeringen lyssnar på. Den kritik mot snöskotern som fordon förekommer inte i någon större utsträckning i de län där man använder snöskoter. Jag har en känsla av att det oftast är människor på central nivå som bildar sig en uppfattning om en verklighet som de egentligen inte känner till. I de regioner där det finns snö och man använder snöskotrar har man redan utvidgat de förbudszoner som finns kring städer och andra områden. Det har gjorts under senare år. Det sker alltså en anpassning för att människorna i städer och tätbebyggda områden inte skall bli störda. Denna anpassning har i stor utsträckning redan skett i kommunerna i Norrlandslänen. Jag har svårt att förstå varför man nu skall komma med nya stora områden där man vill skapa bullerfria zoner. Jag har naturligtvis inte begärt att statsrådet här i detalj skall redovisa vad som eventuellt kan komma att ske. Men om man lägger ut en utredning på Rikspolisstyrelsen måste den ju ha ett syfte. När man då kommer med sådana här, i mitt tycke, korkade förslag som bandmärkning, begränsning av motorstyrka, körkort och annat på terränggående fordon, tycker jag att statsrådet borde redovisa en prinicipiell syn. Görel Thurdin har ju i alla fall de här frågorna inom sina domäner. Jag måste också ta tillfället i akt och ta upp frågan om den personliga integriteten som vi debatterade när det gällde avskaffandet av fritidsbåtsregistret. Regeringens företrädare i kammaren poängterade då gång på gång hur viktigt det var med den personliga integriteten. Bandmärkning på snöskoter innebär ju att den väg man kört märks upp exakt. Det syns på avtrycken i snön. Jag tycker att statsrådet nu kunde ta chansen och redovisa sin principiella syn på detta. Är en bandmärkning av snöskotrar ett hot mot den personliga integriteten?
Herr talman! Efter att tidigare ha arbetat tillsammans med statsrådet i samma utskott under flera år är jag väl medveten om att statsrådet inte är stockholmare, utan norrlänning som jag. Men förslag som kommer från den kungliga huvudstaden betraktar vi, som kommer från periferin, många gånger som Stockholmsförslag. Statsrådet säger att alla inte är medvetna om att man skall ta hänsyn till naturintressena. Jag tror inte att det hjälper med förbud, utan vad som behövs är information. Det finns ingen expert, förutom utredarna och möjligtvis några på Naturvårdsverket, som tror på förbud. Alla som är insatta i de här problemen gör gällande att det helt enkelt är information som krävs. Man skall inte dra alla snöskoterägare över en kam. Precis som i trafiken finns det säkert också bland snöskoterägare och snöskoteråkare sådana som är oförsiktiga. De som är mest oförsiktiga, tror jag är de som kommer utifrån; de som tillfälligtvis hyr en snöskoter. Okunniga som de är kör de oförsiktigt överallt och visar ingen hänsyn mot andra. Jag hoppas att vi med den här debatten i alla fall har fått utredarna på rätt spår så att de kommer med andra förslag än de som hittills offentliggjorts.
Herr talman! Jag tycker att alla debatter är viktiga eftersom det alltid, som Bruno Poromaa sade, leder till nya vinklingar och ger signaler till dem som är involverade i olika processer. De här debatterna är ju just ett led i en viktig process som skall leda fram till ett bra beslut. Jag vill också försäkra att åtminstone när jag leder arbetet att utifrån utredningsmaterial ta fram förslag är vi oerhört lyhörda för remissinstanser och försöker se hur man skall kunna sammanväga olika intressen. Men vi har också ett ansvar att se till att vi värnar om vår miljö och de kvaliteter vi har. Jag håller med Bruno Poromaa om att information är oerhört viktigt, om vi skall klara av frågan om allemansrätten på ett bra sätt; det gäller oavsett om det är barmark eller snö. Man kan naturligtvis förbättra informationen. Polisen har inte fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan. Polisen har uppmärksammat att problemen med snöskotertrafiken har ökat, och har därför undersökt hur man skall kunna göra för att nå dem som gör fel och se till att de som gör rätt får fortsätta att använda sitt bruksfordon. Det är deras utgångspunkt. Jag har haft kontakt med länsstyrelsen som också påtalar att det faktiskt finns ett problem med snöskoteråkandet. Man riktar sig ju i den kritiken inte mot de människor i Norrlands inland som behöver snöskotern som bruksfordon eller arbetsfordon i skogen. Jag är övertygad om att det inte är det det handlar om. Det handlar om fritidsåkandet, där människor inte tar tillräcklig hänsyn. Jag har fått brev från norra Sverige, från en ung pojke som säger som ni: Han tycker att snöskotern är nödvändig för dem som bor i Norrlands inland. Samtidigt säger han att det finns de -- och då hänvisar han till dem som bor söder om Dalälven -- som inte förstår sig på att använda snöskotern, och han har åsikter om hur man skall reglera detta. Det finns människor som är bofasta i Norrlands inland och ändå ser att det kan finnas problem. Jag tycker inte att vi i första hand skall se motsättningarna. Jag kan förstå att ni reagerar på förslag som kommer från olika instanser. Men eftersom de inte har kommit från regeringen tycker jag inte att jag behöver ställas till svars för dem. Vi tittar naturligtvis på frågan om personlig integritet när vi lägger ett förslag och väger den mot de övergripande miljömål som riksdagen har slagit fast. Jag vill återigen säga att riksdagen har begärt av regeringen att man skall ta fram en samlad aktionsplan mot buller och förslag som innebär att man minskar bullret i fjällområdet och i skärgårdarna. Det uppdraget försöker vi nu leva upp till. Vi kan ju fortsätta diskussionerna när utredningen har lagt sitt förslag och remissvaren har kommit in. Då får vi anledning att komma tillbaka till den här diskussionen. När det gäller vilka som ingår i utredningen vill jag säga att det finns representanter för Jämtland och Härjedalen, och dessa får väl ändå betraktas som Norrlands inland där det finns snö -- åtminstone nu.
Herr talman! Jag hade hoppats att statsrådet skulle kunna ge några indikationer på att man inte ställer upp på de grövsta, som jag uppfattar det, dumheterna i utredningen. Vi får hoppas att de är bortstädade när det så småningom kommer ett förslag till riksdagen. Det finns naturligtvis problem även när det gäller snöskotrar. Många svåra olyckor inträffar t.ex. på grund av alkhololförtäring. Vi har på senare tid haft olyckor där mineråriga, alltså personer under 16 år, varit inblandade. Men det är mycket viktigt att man inte skapar hårda byråkratiska regler för att komma åt undantagen. Det krånglar bara till det för de vanliga snöskoterägarna. Det är viktigt att notera. Mitt råd till Görel Thurdin blir framför allt att överväga reglerna för hjälmanvändning. Det tror jag är mycket viktigt när man kör snöskoter. Prioritera frivilligutbildningen inom snöskoterklubbarnas ram. Ta upp diskussionen med försäkringsbolagen så att de skoterägare som genomgår en frivillig förarutbildning får en ordentlig rabatt på sin försäkring. Skapa en positiv inställning till frivillig utbildning i klubbarna. Höj skoterklubbarnas status; det tror jag är viktigt för att man skall komma till rätta med problemen. Sluta med att föra fram några hopplösa byråkraters förslag. Gör något positivt för att värna om snöskoterns framtid. Lyssna på människorna, framför allt i de bygder där man kontinuerligt använder de här fordonen, och hör vad de tycker. Se upp litet för centralbyråkraterna och regeringskansliet annars kan förslaget hamna snett.

Herr talman! Per Stenmarck har i en interpellation frågat mig vad regeringen har gjort för att värna om den svenska offentlighetsprincipen i samband med EES-förhandlingarna, hur regeringen avser att fortsätta att värna om offentlighetsprincipen i de kommande medlemsförhandlingarna och om regeringen uppfattar den svenska offentlighetsprincipen som hotad genom närmandet till EG. Jag vill inledningsvis ange den grundåskådning som jag menar bör prägla lagstiftningsarbetet i fråga om offentlighet och sekretess vid ett närmande till övriga Europa. Som Per Stenmarck pekar på är offentlighetsprincipen grundlagsfäst genom bestämmelser i tryckfrihetsförordningen. Principen om fri tillgång till de allmänna organens handlingar lades första gången fast i 1766 års tryckfrihetsförordning och har således gällt i vårt land i över 200 år. Den har därigenom satt sin prägel på den svenska förvaltningen och påverkat attityder och värderingar i samhället. Man kan säga att den sitter i benmärgen hos oss. Vi kan därför inte tänka oss att vara utan den. Även om offentlighetsprincipen och även de offentliga funktionärernas yttrandefrihet och meddelarfriheten är omistliga inslag i vår rättsordning är de dock inte utan undantag. Inskränkningar i rätten att ta del av allmänna handlingar får därför göras om det är påkallat av hänsyn till vissa i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen angivna intressen, där behovet av sekretess är särskilt starkt. Som exempel på sådana intressen kan nämnas rikets förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation och skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Begränsningar av motsvarande slag finns i yttrandefriheten och meddelarfriheten. Sverige och Finland har länge varit ensamma om att tillämpa offentlighetsprincipen, men på senare år har även andra länder inom EG, t.ex. Danmark, Frankrike och Nederländerna, anlagt samma synsätt. Sverige är dock, såvitt bekant, fortfarande ensamt om att ha principen grundlagsfäst. Även om några av EG:s medlemsländer alltså tillämpar en offentlighetsprincip tillämpas den inte av alla och inte heller av EG som sådant. EG institutionerna bestämmer själva om en handling skall lämnas ut eller inte. Offentlighetsreglerna ser alltså olika ut i EG och dess medlemsländer. EG ställer heller inte krav på att dessa regler skall harmoniseras utan varje medlemsland får ha den lagstiftning som passar förhållandena i det landet bäst. På vissa håll i EG:s regelverk finns emellertid sekretessregler som medlemsländerna -- utifrån sina skilda utgångspunkter -- måste anpassa sin lagstiftning till. Det gäller framför allt sekretess för övervägandena vid EG-rådets möten och för uppgifter som enskilda enligt dessa regler skall lämna till EG-kommissionen eller till nationella myndigheter om sina ekonomiska förhållanden. Sådana sekretessregler återfinns också i några av de EG-rättsakter som Sverige genom EES-avtalet åtagit sig att införliva med svensk rätt. Det är självklart att Sverige skall uppfylla de åtaganden som följer av EES-avtalet. Detta innebär emellertid inte att vi måste göra på precis samma sätt som man gjort i något av EG:s medlemsländer. Införlivandet bör i stället ske på ett sådant sätt som passar vår rättssystematik, också när det gäller offentlighet och sekretess. Det bör i sammanhanget också framhållas att allt förhandlingsarbete, också det internationella, som regel ställer krav på viss sekretess så att t.ex. egna förhandlingspositioner inte blir tillgängliga för motparter i arbetet, vilket skulle göra att svenska intressen inte kan drivas på bästa sätt. Också ett sådant förfarande som det hos kommissionen och domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg är kringgärdat med sekretess som kan te sig främmande för vår traditionella öppenhet. Det är emellertid svårt att hävda att Sverige skall avstå från internationellt samarbete därför att detta är förknippat med krav på sekretess i verksamheten. En annan sak är att Sverige med kraft bör driva uppfattningen att offentlighet är ett viktigt värde också i det mellanfolkliga samarbetet. Detta är ingen orealistisk linje med tanke på att den svenska offentlighetsprincipen -- liksom bl.a. justitieombudsmannaämbetet -- tillhör de från början unika svenska rättsliga företeelser som sprider sig till att fler länder. Så till Per Stenmarcks frågor om vad regeringen har gjort för att värna om den svenska offentlighetsprincipen i samband med EES förhandlingarna och hur regeringen avser att fortsätta att värna om offentlighetsprincipen i de kommande medlemskapsförhandlingarna. När det gäller offentlighetsprincipen och EES förhandlingarna har statsrådet Dinkelspiel i ett interpellationssvar den 13 november 1992 redogjort för hur offentlighetsprincipen fungerar i internationella förhandlingar samt förklarat att förhandlingsmaterialet rörande EES i den utsträckning det är möjligt nu skall offentliggöras. Som Per Stenmarck påtalar har den senaste tiden den svenska offentlighetsprincipens förhållande till ett EG-medlemskap uppmärksammats och debatterats i massmedierna och på andra håll, vilket jag i och för sig tycker har varit mycket positivt. Från regeringens sida har vi vid upprepade tillfällen förklarat att vi inte anser offentlighetsprincipen vara förhandlingsbar. Jag bestämde redan i november 1992 att besöka Bryssel och klargöra den svenska inställningen, och den 7 januari i år besökte jag EG-kommissionen. För flera av dess företrädare, bl.a. dess vice president Henning Christophersen, redovisade jag då den svenska offentlighetsprincipen och lade fram vår ståndpunkt i saken. Kommissionens företrädare visade sig vara väl insatta i den svenska offentlighetsprincipen och såg inte några problem med att Sverige som medlem behåller den. Från EG:s sida fanns därför inte heller någon anledning att ta upp offentlighetsprincipen i medlemskapsförhandlingarna. Man upplyste vidare om att kommissionen i linje med strävandena mot en ökad öppenhet kommer att dra tillbaka förslaget om en EG-förordning om sekretess. Den oro som funnits, att den svenska offentlighetsprincipen vid ett EG-medlemskap skulle vara hotad, har alltså varit obefogad. Den svenska regeringens inställning i fråga om offentlighetsprincipen har nu framförts till EG och kommer även fortsättningsvis att med kraft framhållas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Svaret är i huvudsak utförligt och positivt och klarlägger regeringens inställning i frågan. Inför det EES-avtal som riksdagen med mycket stor majoritet tog ställning till för några månader sedan fanns det ett antal frågor som många människor var tveksamma inför. Av dessa frågor ansåg jag att frågan om hur den sedan långt mer än 200 år grundlagsskyddade offentlighetsprincipen skulle hanteras var den kanske allra svåraste frågan. Det fanns, och finns förmodligen fortfarande, hos många människor en gedigen osäkerhet och tveksamhet inför det som man ansåg vara ett allvarligt och farligt misstag. Jag tror att detta förhållande, i viss utsträckning, bottnade i ett antal uttalanden, uttalanden -- även från statsråd -- som onekligen inte var, som jag ser det, alldeles glasklara. Det skapade en osäkerhet om vad regeringen ansåg, nämligen huruvida offentlighetsprincipen var värd att försvara, huruvida offentlighetsprincipen var möjlig att förena med ett EES-avtal och ett EG-medlemskap och vilka konsekvenserna genom EES-avtalet skulle bli för denna grundlagsskyddade rättighet. Jag tror att väldigt många människor resonerade precis på det vis som statsrådet i dag uttrycker med orden: ''Man kan säga att den sitter i benmärgen hos oss. Vi kan därför inte tänka oss att vara utan den.'' Det är också värdefullt att statsrådet betonar att offentlighet har ett viktigt värde också i det mellanfolkliga samarbetet. Framför allt bör detta vara en alldeles normal företeelse i relationerna mellan demokratiska stater och även i relationerna till en organisation uppbyggd av demokratiska stater. Just därför tycker jag att svaret är positivt. Om det har rått tveksamhet kring regeringens inställning och regeringens intentioner att inför EG försvara offentlighetsprincipen kan det nu knappast längre råda någon tveksamhet. Det är, som jag ser det, tillfredsställande, att regeringen håller fast vid inställningen att offentlighetsprincipen skall försvaras och att regeringen nu också aktivt har agerat i frågan. Statsrådet har redogjort för sitt besök i Bryssel i förra veckan och för mötet med bl.a. EG Christophersen, då offentlighetsprincipen diskuterades. Jag har från flera håll fått bekräftat det positiva svaret därifrån. I det svar som jag har fått i dag sägs att offentlighetsprincipen har fått ökad spridning bland EG:s medlemsländer. Det finns dock inte någon sådan princip inom EG:s institutioner. De avgör i stället själva om en handling skall vara offentlig eller inte. Samtidigt sägs också i svaret att varje medlemsland får ha den lagstiftning som passar förhållandena i det landet bäst. Jag tycker ändå att det finns anledning för mig att ställa några frågor när det gäller de kommande relationerna mellan Sverige och EG. För det första: Av svaret framgår att det finns två områden där medlemsländerna måste anpassa sin sekretesslagstiftning. Det gäller handlingar från ministerrådet och sådana handlingar som enskilda skall lämna till företrädesvis EG-kommissionen. Går det i dag att göra en uppskattning av hur stor del av de ärenden som vi på detta sätt kommer i kontakt med som blir undantagna från offentlighet, dvs. hur mycket ökar egentligen sekretessen genom ett EG-medlemskap resp. genom EES-avtalet? För det andra: Menar statsrådet att det inte behövs några lagändringar av t.ex. den svenska sekretesslagen, vid ett EG-medlemskap?
Herr talman! Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i svensk demokrati. Det är därför lätt att förstå att frågan om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten blir ett hett debattämne när vi i ett allomfattande integrationsarbete med andra länder närmar oss ett Europa där öppenhet inte alltid är lika självklar. Den svenska meddelarfriheten är ju helt unik och måste till varje pris hävdas vid förhandlingar om medlemskap i EG. Strax före jul diskuterade vi här i riksdagen, med anledning av EES-avtalet, regeringens proposition om ändring i sekretesslagen. Regeringen säger sig i propositionen se en möjlighet att i mellanfolkliga sammanhang hävda den form av källskydd som gör den svenska meddelarfriheten särpräglad. Detta är, enligt min uppfattning, en alltför svag och passiv inställning. Regeringen måste i detta sammanhang vara mer bestämd. Vårt parti kommer med kraft att arbeta för att hävda den unika meddelarfriheten och på alla sätt bidra till att den skall förbli oanfrätt. Det som kanske har oroat den svenska allmänheten mest är den låga profil som regeringen har intagit när det har gällt att hävda meddelarfriheten och offentlighetsprincipen i europeiska sammanhang. Regeringen har gått som katten kring het gröt. Det är därför ett fall framåt när regeringen nu har fått litet drag under galoscherna, som det brukar heta, och förhoppningsvis inte längre tror att det går att smyga med offentlighetsprincipen i förhandlingarna med EG. Statsrådet Lauréns besök i Bryssel nyligen får väl tas till intäkt för att regeringen, om än sent, börjat inse att vi bäst bidrar till ökad öppenhet i Europa genom att offensivt försvara våra egna grundlagsfästa friheter. Den debatt om offentlighetsprincipen och meddelarskyddet som hittills förts i Sverige har varit både nyttig och välgörande. Den debatten skall vi fortsätta att föra.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 De statsråd som kallar dem som slåss för ett öppet samhälle för offentlighetsmaffian begår enligt min mening en stor politisk dumhet. I en tidningsintervju efter besöket i Bryssel säger sig statsrådet Laurén vara stärkt i sin övertygelse om att den svenska offentlighetsprincipen väl går att kombinera med EG:s nya öppenhet. De två systemen är, enligt intervjun, skilda men inte oförenliga. Vad som menas därmed är inte alldeles lätt att förstå, enär det inte finns något ensartat system bland EG:s medlemsländer. Jag skulle sätta värde på om statsrådet ville utveckla detta i ett kommande anförande. Statsrådet Laurén utesluter i intervjun inte heller att offentlighetsprincipen kommer att tas upp under förhandlingarnas gång. Skall det tolkas på ett sådant sätt att det är regeringens ambition att den unika svenska meddelarfriheten och offentlighetsprincipen skall stadfästas i en uppgörelse om medlemskap? Jag skulle vilja ge statsrådet några goda råd på vägen inför medlemskapsförhandlingarna med EG. Integrationsarbetet måste ske på ett sätt som är förenligt med den svenska offentlighetsprincipen. Grundregeln skall vara att offentlighet gäller och att sekretess utgör sällsynta undantag. Det är därför viktigt att vi från svensk sida i det kommande integrationsarbetet hävdar vår tradition av stor öppenhet i förvaltningen och att man inte tillmötesgår för oss främmande sekretessintressen. Den svenska offentlighetsprincipen är inte förhandlingsbar. Enligt min mening är det nödvändig att en deklaration med denna innebörd görs av regeringens företrädare i förhandlingarna med EG. När medlemsförhandlingarna är klara skall det finnas en garanti att vår unika meddelarfrihet och offentlighetsprincip förblir okränkbara.
Herr talman! Flera problem när det gäller EG anpassningen och som rör tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har tagits upp i debatten. I detta sammanhang tas bara problemen med offentlighetsprincipen och meddelarfriheten upp. Vi har under EG-anpassningsprocessen redan erfarit problemen med en ökad mängd sekretessbelagt material. Det har skett inte minst inom EFTA-delegationen, där en stor mängd materia har hanterats. Konstitutionsutskottet har också för den förra regeringen markerat att man ansåg att sekretessbeläggningen av material var alltför omfattande. Vi har haft svårigheter att få tag i konsekvensbeskrivningar från svenska myndigheter, osv. Nu säger man att offentlighetsprincipen och, såvitt jag förstår, även meddelarskyddet inte är förhandlingsbart. Under EES-processen fick vi också deklarationer från den förra regeringen att den på en rad områden inte tänkte ge vika. Det gällde miljö, arbetsmiljö, arbetsrätt, osv. Men i praktiken fick den så småningom göra det och fick bara vissa tidsbegränsade undantag. Jag ser väsentligen tre problem framför mig. Det första problemet är frånvaron av offentlighet när det gäller förberedelser för normgivningsprocessen inom EG. Där är hemlighetsmakeriet och bristen på offentlighet betydligt större än i Sverige med vårt öppna förfarande med departementspromemorior, remisser och en öppen debatt. Det andra problemet är att själva besluten är sekretessbelagda och inte öppna. Detta gör att en demokratisk process i viss mån blockeras därför att man inte säkert vet hur en minister har röstat. Man kan då alltså inte rikta in sig på att av dessa skäl t.ex. byta ut en regering. Nu förs denna debatt i stor utsträckning även inom EG. Såvitt jag förstår är man på väg att lösa en del av dessa knutar så att människorna inom EG får ett större hum om hur förberedelserna går till och hur besluten fattas. Det tredje problemet som jag ser rör meddelarfriheten som, såvitt jag förstår, inte behandlas i detta interpellationssvar. Det är en speciell konstruktion som inte har någon motsvarighet inom EG. Jag tycker att det i viss utsträckning förbigås i detta svar. I de länder som nämns här finns vad jag förstår ingen ovillkorlig rätt att ta del av offentliga handlingar. Men det finns heller inte, när det är fråga om en handling, någon sekretessbeläggning och ingen skyldighet att vägra lämna ut den. Enligt vår meddelarfrihet finns det, utom i vissa speciella fall, en möjlighet för tjänstemän inom statsförvaltningen att lämna upplysningar om innehåll i sekretessbelagda handlingar. Här menar jag att det kan uppstå problem och bli en kollision. Vi har redan sett, i det beslut som vi fattade före jul, att vi har fått göra en, visserligen liten men ändock inskränkning i meddelarfriheten. Det fördes då en rätt lång diskussion i konstitutionsutskottet om de här problemen. Det finns en stark skrivning från majoriteten och en reservation från minoriteten, där man kraftfullt framhåller att den svenska offentlighetsprincipen inte får vara förhandlingsbar. Däri inbegriper jag också principen om meddelarfrihet. Vi vet också att Tidningsutgivarföreningen och Svenska journalistförbundet protesterade mot denna lagändring, så den debatten är redan i gång. Jag skulle gärna vilja höra en mer preciserad beskrivning av hur man tänker sig att försvara den svenska meddelarfriheten.
Herr talman! Fru statsråd! Det kan möjligen vara besvärande för statsrådet att få höra på så många inlägg, men jag skulle vilja tillföra debatten någonting som skulle kunna betecknas som den europeiska vardagen och med det som utgångspunkt peka på det betydelsefulla begreppet dynamik. Det EES-avtal vi har tillför det svenska förvaltningslivet en ny byråkrati, EFTA:s övervakningsmyndighet och domstol.

Dessa dokument är offentliga. Det betyder alltså att det som offentlighetsdebatten innehåller inslag av är en farhåga som egentligen inte finns. Tvärtom, skulle jag vilja säga. När vi nu introduceras i det europeiska samarbetet på det sätt som EES-avtalet innebär, får vi faktiskt ett instrument för att visa upp inför Europa hur verkningsfull, nyttig och värdefull offentlighetsprincipen verkligen är i offentlig förvaltning. Med detta som utgångspunkt vill jag också gärna peka på att det finns ett dynamiskt begrepp som ofta förnekas i debatten om vårt blivande steg in i den europeiska integrationen. Edinburghmötet avslutades som vi alla vet med ganska tydliga uttalanden om en strävan inom EG att framför allt lösa upp demokratiunderskottet. Bengt Hurtig gjorde den helt korrekta kopplingen, tycker jag, att offentligheten har ett nära samband med demokratiunderskottet. Där vet vi faktiskt att EG:s myndigheter och medlemsstater strävar efter offentlighet i ministerrådets överläggningar. Där når vi det målet. Jag skulle vilja att svenska debattörer i högre utsträckning än hittills upplevde att det är vi själva som för någonting till Europa och inte bara accepterar de villkor Europa uppställer. Vi har mycket goda erfarenheter av många väsentliga förvaltningsavsnitt. Dem skall vi se på som en stor tillgång när vi kommer ut i det europeiska samarbetet. Vi skall med stor glädje se att vi kan tillföra Europa detta. Till sist några ord om Kurt Ove Johanssons krav, framförda till statsrådet för kommentar, nämligen kravet om garanti i avtalet om offentlighetsprincipen. Jag skulle vilja peka på att detta öppnar en fara. Om regeringen skulle uppleva att riksdagen pressar på regeringen ett krav att i förhandlingsstarten ta upp offentlighetsprincipen, håller vi inte på vår egen mycket klart uttalade princip att den inte är förhandlingsbar. Den utgör en omistlig del av svensk förvaltning. Den är grundlagsfäst. Skulle vi börja förhandla om den på eget initiativ skulle vi enligt min uppfattning löpa risken att vattna ur denna mycket fasta hållning. Offentlighetsprincipen kan inte förhandlas. Jag skulle föreställa mig att en väg ur detta dilemma vore att regeringen i sin introduktion gjorde denna deklaration och därefter avböjde att vidare förhandla om saken, att alltså inte eftersträva en sådan garanti som Kurt Ove Johansson har efterfrågat. Men detta kanske statsrådet kan kommentera ytterligare.
Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i vad Kurt Ove Johansson har sagt tidigare i debatten. Men det är två punkter i statsrådets svar som jag tycker att det finns anledning att säga någonting mer om. Det är att hon efter att ha talat med kommissionens företrädare ''nöjer sig med'' att man inte såg några problem med att Sverige som medlem bibehåller offentlighetsprincipen såsom den är utformad i Sverige. Jag tycker inte att det räcker att under ett samtal få ett sådant yttrande. Det är trots allt de regler som kommer att finnas inom Europaunionen och inom EG som är de avgörande. Om det blir en strid om detta går det inte att komma och hänvisa till ett sådant yttrande. Vi vet inte heller hur reglerna kommer att utformas i framtiden eller om de förändringar kommer till stånd som statsrådet hoppas och tror på. Då är det de regler som gäller som skall tillämpas. Att då åberopa vad någon företrädare har sagt räcker inte. Därför fordras något mer än detta. På nästa rad står det vidare att det från EG:s sida inte heller fanns anledning att ta upp offentlighetsprincipen i medlemskapsförhandlingarna. Nej, naturligtvis inte. Det vore mycket oklokt av EG. Det skulle kunna betyda att man kom in på frågan om ett förbehåll eller ett undantag. Det bästa sättet från EG:s synpunkt är naturligtvis att hålla tyst om detta. Sedan får reglerna och tillämpningen av dem avgöras genom proceduren inom EG, vid de domstolsavgöranden som kan bli aktuella. Det här är en svag grund att stå på enligt min mening. Det måste alltså till något som är rättsligt bindande för att man skall stå på säker grund i det här sammanhanget. Jag medger att när det gäller EES-avtalet är problemet av mindre beskaffenhet. Det är betydligt större när man kommer in på frågan om anslutning till Europaunionen. Därför räcker inte det uttalande som gjorts. På ett annat ställe i svaret, på s.3, sägs: ''Det är emellertid svårt att hävda att Sverige skall avstå från internationellt samarbete därför att detta är förknippat med krav på sekretess i verksamheten.'' Naturligtvis skall man inte avstå från det. Men man måste göra garderingar, och de garderingarna måste, jag upprepar det, vara rättsligt bindande.
Herr talman! Det var många frågor och synpunkter. Jag tänker börja med att bemöta Per Stenmarck som undrar om det blir fler lagändringar på grund av ett eventuellt medlemskap. I det avseendet vill jag säga att det inte går att i dag deklarera att det inte blir fråga om några som helst ändringar i sekretesslagen vid ett EG-medlemskap. Grundlagsutredningen inför EG överväger dessa frågor, och ett betänkande är att vänta inom någon månad. Jag tror mig ändå i dag kunna säga så pass mycket som att eventuella lagändringar inte kommer att vara av mera betydande slag. Som jag nämnde i interpellationssvaret ställer inte EG krav på en harmonisering av den här typen av regler. Vid mitt besök i Bryssel fick jag också bekräftat, som jag sagt tidigare, att man inte såg några svårigheter för Sverige att behålla sin offentlighetslagstiftning. Jag vill tillägga att företrädarna för Kommissionen var just de personer som jag ville träffa och som, förutsätter jag, var mest insatta i frågan. Som har sagts många gånger är det regeringens strävan att inte inskränka offentlighetsprincipen mer än vad som är absolut nödvändigt vid ett medlemskap. Ett exempel vad gäller regeringens inställning är just den proposition som lades fram i höstas om ändringar i sekretesslagen med anledning av EES-avtalet. Flera av talarna här har berört den saken. Till Kurt Ove Johansson vill jag säga följande. Ingen kan anklaga regeringen för bristande aktivitet i den här frågan. Jag vill påpeka att jag själv var först med att föra fram frågan. Det gjorde jag i en informativ debattartikel i DN i augusti. På det sättet kom debatten i gång, och därigenom har intresset för frågan under hösten blivit allt större. Frågan har alltså fått en bra belysning. Jag har också själv på olika sätt deltagit i debatten och förklarat regeringens ståndpunkt. Så sent som förra veckan gjorde jag ett besök i Bryssel. Inför företrädare för Kommissionen har jag grundligt redovisat offentlighetsprincipen och framlagt regeringens ståndpunkt. Inom ramen för det samarbete som hela tiden pågår mellan de nordiska länderna skall också tjänstemän i Justitidepartementet inom någon månad diskutera dessa frågor med företrädare för de övriga nordiska länderna. Jag tänker också själv ha en diskussion med den danske justitieministern i dessa frågor. Alla dessa aktiviteter och den engagerade pressdebatten har medfört -- och det kommer även den här interpellationsdebatten att göra -- att denna ganska så komplicerade fråga fått en mycket bra belysning. Nu behöver ingen vakna fem i tolv och anklaga regeringen för bristande information. Tvärtom är det få frågor som har blivit så väl belysta inför ett EG-medlemskap som just den här frågan, och jag tycker att det är mycket bra att den har blivit det. Vi har alltså aldrig haft för avsikt att smyga med den här frågan, Kurt Ove Johansson! Vad debatten handlade om var till att börja med att vi skulle förhandla om den här frågan. Där har jag ända från början intagit ståndpunkten att offentlighetsprincipen inte är förhandlingsbar. Det har jag sagt gång på gång, och riksdagen har också ställt sig bakom detta genom uttalanden från konstitutionsutskottet. Även jag och regeringen anser att offentlighetsprincipen är omistlig. Jag har väldigt tydligt i mitt interpellationssvar klargjort vår inställning. Däremot skall vi naturligtvis i alla möjliga och omöjliga sammanhang föra fram vår inställning. Det kan vi på olika sätt göra även under medlemskapsförhandlingarna utan att vi de facto förhandlar om frågan. Vi skall alltså på alla sätt hävda vår öppenhet. Men den garanti som Kurt Ove Johansson efterlyser -- man kan väl säga att även Hans Göran Franck efterlyser den -- menar jag är svår att uppnå utan att den här frågan tas upp till förhandling. Jag kan inte riktigt förstå hur man rättsligt så att säga skall kunna stadfästa den här frågan, som Hans Göran Franck sade, utan att man förhandlar med EG om den. Det är alltså något som vi menar att vi inte skall göra.
Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att det som Nic Grönvall förde in i debatten, nämligen att vi på olika sätt faktiskt har väldigt mycket att tillföra Europa i debatten, är en utomordentligt viktig sak. Offentlighetsprincipen är exempel på något som vi varit först med och som det finns anledning att försöka att föra vidare. Jag håller med statsrådet om att frågan under de senaste månaderna har fått en utomordentligt bra belysning. Som jag bedömer saken nu kan det inte råda något tvivel om regeringens inställning i frågan. Offentlighetsprincipen är inte förhandlingsbar, som statsrådet alldeles nyss sade. Statsrådet säger också i sitt svar att vi knappast kan avstå från internationellt samarbete därför att detta ställer krav på sekretess i verksamheten. Det är naturligtvis riktigt. Förmodligen får vi också respektera att EG i balansgången mellan offentlighet och personlig integritet ofta gör en annan bedömning än Sverige. Det är bl.a. därför som EG gör sin bedömning när det gäller uppgifter som enskilda människor skall lämna till EG-kommissionen. Frågan är i vilken utsträckning sekretessbestämmelser i Sverige också kommer att omfatta saker som tidigare inte omfattats av sådana här regler. Jag tolkar statsrådets kompletterande svar så, att någon sådan utvidgning av sekretessen inte blir nödvändig. Jag registrerade nämligen just orden inte av mera betydande slag. Vi var först med offentlighetsprincipen, och vi är förmodligen fortfarande ensamma om att ha den grundlagsreglerad. Nu finns den också i en rad andra länder, och jag vet att det finns ett intresse för den i ytterligare några länder i EG. Ändå sluter vi nu ett avtal med en organisation som inte har någon offentlighetsprincip -- även om vissa medlemsländer har den här principen -- och vi har också för avsikt att bli medlem i denna organisation. Jag vill avsluta inlägget med att fråga: Vilka problem i fråga om Sveriges relationer till EG ser statsrådet i det faktum att EG i sig inte har denna offentlighetsprincip?
Herr talman! På en punkt är också jag överens med Nic Grönvall: Sverige har naturligtvis mycket att tillföra Europa i övrigt när det gäller offentlighetsprincipen. Därför sade jag i mitt inledningsanförande att det är viktigt att vi är offensiva när det gäller att försvara våra grundläggande friheter på det här området. Jag tror att det bästa vi kan göra för Europa är att vi markerar mycket hårt att den svenska offentlighetsprincipen inte är förhandlingsbar. Men då gäller det också att vara mycket offensiv på området. Nu säger statsrådet Laurén att ingen kan klandra regeringen på den punkten. Jag tycker att det är litet egendomligt, för jag anser att jag har fullgoda skäl att klandra regeringen för passivitet på just denna punkt. Framför allt har regeringen bidragit till den osäkerhet kring frågan som i dag finns i Sverige. Det har ju förekommit mycket luddiga uttalanden i olika sammanhang. Det är inte bara jag som har dragit den slutsatsen. Många människor som är ganska framstående på det här området har nämligen dragit samma slutsats. Jag tänker t.ex. på Bo Strömstedt och Hans Schöier, som var ordförande i 1977 års yttrandefrihetsutredning. Det är inte vilka personer som helst, som på samma grunder som jag känner sig tveksamma till regeringens agerande på det här området. Skälet till att jag till statsrådet ställde frågan om att stadfästa meddelarfriheten i medlemskapsförhandlingarna är att jag framför mig har en tidningsintervju med statsrådet i samband med hennes resa till Bryssel. Åtminstone enligt tidningsuppgiften sade hon så här: ''Det utesluter inte att frågan tas upp under förhandlingarnas gång för att på något sätt stadfästas i uppgörelsen om medlemskap.'' Det uttalandet har jag framför mig, som statsrådet tydligen gjorde i Bryssel. Nu känner jag statsrådet Laurén från andra sammanhang, bl.a. KU, där jag åberopat sådana här tidningsartiklar. Då har statsrådet förklarat: Det har jag aldrig sagt. Skulle det vara så att statsrådet inte känns vid det här uttalandet heller, har hon snart ett världsrekord i att bli missförstådd av journalister och av den svenska pressen. Men det kanske går att få besked på den här punkten om statsrådet har sagt detta eller inte.
Herr talman! Jag fick inte någon större klarhet i hur man tänker fortsätta försvaret för meddelarfriheten, som jag anser vara en av de springande punkterna. I Romfördragets artikel 214 sägs om tystnadsplikten för Gemenskapens tjänstemän och andra befattningshavare: Medlemmar i Gemenskapens institutioner, medlemmar i kommittéer samt tjänstemän och övriga anställda inom Gemenskapen skall även efter det att deras uppdrag upphört vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som omfattas av sekretess, särskilt uppgifter om företag, deras affärsförbindelser och deras kostnadsförhållanden. Alltså även efter det att tjänstemännens uppdrag upphört gäller tystnadsplikten. Det var någon som nämnde ordet dynamik och sade att det kommer nya direktiv och idéer inom EG. Det som kom i oktober 1992 gällde problemet med hur man skulle hantera sekretessen. Man delade in det i tre nivåer hur man skulle kunna snoka rätt på hur uppgifter hade läckt ut. Det är förslaget på detta område som man nu vill dra tillbaka och ytterligare fundera på. Den hittillsvarande ordningen har ju varit att det har läckt ganska friskt. De som har haft goda kontakter har kunnat få ut uppgifter från EG-maskineriet. När svenska tjänstemän kommer in i systemet förväntar sig naturligtvis EG:s myndigheter att de kommer att följa de principer som finns inom EG. Där ser jag i varje fall en risk för att det kan bli en konflikt mellan Sverige och EG om hur vi tillämpar de fördrag som i framtiden kommer att bli gällande. Jag skulle ha velat ha det vidare markerat hur man tänker utveckla försvaret för vår unika meddelarfrihet som, såvitt jag förstår, inget annat land och inte heller EG har.
Herr talman! Den svenska ståndpunkten är att vi inte kan gå med på några inskränkningar i de regler som vi har. Delvis motsatta regler finns inom EG och i Maastrichtfördraget. Att det här inte är förhandlingsbart innebär inte att frågan inte kan tas upp för att på det viset få ett förbehåll om och få det klart fastställt att man inte avser att inkräkta på de svenska reglerna. Förhandlingsbarheten i det här sammanhanget uppfattar jag så, att det inte är möjligt för Sverige att kompromissa om de principer och regler som vi har. Däremot är det av största vikt att vi får ett rättsligt bindande besked om att man inte kommer att inkräkta på de principer och regler som vi har. Det är detta som ligger i kravet på att vi vill ha en garanti för att vi får upprätthålla vår egen ordning.
Herr talman! Fru statsråd! Jag vill i diskussionen om det behövliga resp. inte-behövliga beträffande sekretessregler gärna göra meddebattörerna uppmärksamma på att det inom ett nytt område där vi verkligen möter en ny materiell rätt, inom konkurrensområdet och offentlig upphandling, är fråga om regelverk som är till för medborgarna. De skall gynna medborgaren och konsumenten och skall framtvinga en hederlig och öppen upphandling. Skall systemet fungera är det alldeles givet att de övervakande myndigheterna måste få arbete under sekretess. Jag föreställer mig att det är just detta område som har förespeglat statsrådet när formuleringarna om sekretess har använts. Där sekretessen blir nödvändig måste den användas, och vi måste följa de regelverk som vi biträder därför att vi bedömer att de tillför vårt samhälle någonting nytt och bättre. Det är viktigt att komma ihåg. Sedan till debatten om en garanti och rättsligt bindande dokumentation. Vi skall komma ihåg att det finns andra omistliga områden av svensk rätt som det inte skall förhandlas om, bl.a. allemansrätten. Den skiljer sig från andra på det sättet att den inte är grundlagsfäst, men den är lika omistlig för den svenska medborgaren som offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. Skulle vi, genom att försöka åstadkomma en rättsligt bindande dokumentation, hos EG börja introducera tanken att vi uppfattar att Maastrichttraktaten innefattar något slags uttalanden som skulle begränsa allemansrätten resp. vår rätt att styra våra handlingar, skulle vi övertolka vår egen situation till dess försvagande. Jag förstår Hans Göran Francks och Kurt Ove Johanssons bekymmer i denna fråga. Jag skulle önska att man, utan att förlora någonting, hade kunnat driva frågan om en garanti. Jag anser -- jag vill gärna att herrarna tänker igenom det en gång till -- att det ligger en fara i att driva det här som ett speciellt ärende i förhandlingarna.
Fru talman! Jag vill först säga till Bengt Hurtig att det bara var tidsbristen som gjorde att jag inte hann gå in på meddelarfriheten. Jag skall nu ta upp den frågan. När jag samtalade med företrädarna i Bryssel gjordes en uppdelning i två situationer när det gäller meddelarfriheten. Den ena gäller anställda tjänstemän inom EG, den andra svenska tjänstemän i Sverige. Beträffande anställda tjänstemän inom EG menade man att dessa måste följa EG:s regler och iaktta den tystnadsplikt som föreskrivs för EG-tjänstemän från alla länder. Svenska tjänstemän i Sverige är underkastade svensk lagstiftning, med andra ord våra egna regler om meddelarfrihet. Jag redogjorde mycket tydligt för våra regler om meddelarfrihet, så där kan det inte ha uppstått några som helst missförstånd.

Kommissionen beslutat sig för att dra tillbaka. I tidningsartikeln, Kurt Ove Johansson, har jag nog tyvärr blivit missförstådd även i detta avseende. Vad jag sade var att det var mycket tänkbart att vi skulle ta upp offentlighetsprincipen i den introduktion som vi skall ge inför medlemskapsförhandlingarna. Detta har tydligen uppfattats av journalisten som att offentlighetsprincipen skulle stadfästas, men jag har inte sagt någonting om stadfästelse. Däremot har jag tidigare sagt, och jag kan säga det igen, att vi kommer att framhålla offentlighetsprincipen i alla möjliga sammanhang och även under förhandlingarnas gång, men inte som en fråga för förhandlingar. Jag vill gärna understryka det som Nic Grönvall sade, eftersom jag har precis samma uppfattning, dvs. att det snarare innebär en försvagning av vår position att driva denna fråga och kräva någon typ av rättslig garanti. Jag har fortfarande svårt att se hur frågan skall kunna drivas utan att den de facto kommer upp till förhandling. Men det är ingen som vill att vi skall förhandla om offentlighetsprincipen. Jag vill också gärna understryka det som Nic Grönvall sade om att det är vi som har något att tillföra det övriga Europa när det gäller offentlighetsprincipen. Det var med ett positivt intresse som man från Kommissionen tog emot den informaton som jag lämnade om offentlighetsprincipen. Min bestämda uppfattning är att man inom EG nu rör sig i riktning mot den nordiska uppfattningen om offentlighet. Det är naturligtvis en inställning hos EG som vi på alla sätt skall söka understödja. Den praktiska tillämpningen förefaller ändå inte att vara så olika. Arbetspapper är ju inte offentliga handlingar enligt båda systemen. Sådana papper lämnas inte heller ut i Sverige. Det är framför allt dokument som innehåller medlemsländernas förhandlingspositioner som inte lämnas ut, vilket överensstämmer med vad som är brukligt vid internationella förhandlingar och med det som i övrigt tillämpas i Sverige. Det är helt klart att det är den svenska regeringen som bestämmer vilken sekretess som skall tillämpas i enlighet med vår nationella lagstiftning, naturligtvis med hänsyn till medparterna i samarbetet. När det gäller sådana handlingar som Kommissionen lämnar till en medlemsstat kan i regel medlemsstaten lämna ut dessa fritt. Det är alltså i huvudsak handlingar beträffande medlemsstaternas förhandlingspositioner som kommer från Ministerrådet som är hemliga.

Herr talman! Det är klart att diskussionen mellan mig och statsrådet Laurén kan framstå som litet egendomlig. Jag citerade ett uttalande av statsrådet i en tidning, men hon säger att hon inte har gjort detta uttalande. Jag har även i andra sammanhang mött statsrådet Laurén, då hon alltid blivit missörstådd i tidningspressen. Det är kanske detta som är kardinalfelet, att statsrådet Laurén ofta blir missförstådd när hon uttalar sig i frågor. Det bidrar kanske till att den här debatten har uppkommit. Samtidigt tycker jag att det är väldigt konstigt att en journalist vid en intervju av ett statsråd skriver att det inte är uteslutet att frågan tas upp under förhandlingarnas gång för att på något sätt stadsfästas i uppgörelsen om medlemskap. Det är mycket märkligt att man som journalist uppträder så, att man fabulerar ihop sådant, utan att statsrådet över huvud taget ens har använt dessa ord. Men jag skall inte fortsätta den debatten. Jag konstaterar bara att statsrådet tyvärr alltför ofta blir missförstådd av journalister. Det bidrar till att försvåra den här debatten och naturligtvis till att skapa osäkerhet om regerings inställning i en för vårt land utomordentligt viktig fråga. På s. 4 i sitt svar säger statsrådet att Kommissionens företrädare är väl insatta i den svenska offentlighetsprincipen. Man såg inte några problem med att Sverige som medlem behåller denna princip. Det är ett muntligt uttalande från Kommissionen, som det kanske inte skulle vara så svårt att få på papper, så att det inte blir fråga om ett nytt missförstånd. Det är precis det som Hans Göran Franck och jag här har talat om. Det hade varit välgörande för debatten med ett sådant skriftligt besked. Statsrådet Laurén sade att Europas länder i övrigt är på väg mot en större öppenhet, men jag tror inte att man skall dra alltför stora växlar på detta. Visserligen är det sant att öppenheten har ökat, men man skall komma ihåg att det inte finns något meddelarskydd i de länder som brukar nämnas i dessa sammanhang, t.ex. i Nederländerna. Tvärtom har man i dessa länder en särskild tjänsteman som har till uppgift att spåra offentlighetsanställda som lämnar ut hemliga handlingar. Det finns en väldigt stor skillnad mellan den svenska offentlighetsprincipen och den som existerar i Europas övriga länder.
Herr talman! Jag vill återkomma till att jag ofta blir missförstådd. Det är väl inte helt ovanligt att man blir missförstådd av journalister, i all synnerhet i den ganska engagerade pressdebatt som har förts i den här frågan. Frågan är dessutom delvis av rätt så komplicerad teknisk natur. Det är kanske inte så lätt alla gånger att hålla isär de olika momenten. Just för att undvika alla missförstånd har jag själv skrivit åtskilliga debattartiklar, varav en publicerades i Dagens Nyheter av i dag. Det har jag gjort för att på ett klart och tydligt sätt lägga fram regeringens ståndpunkt i dessa frågor. Efter dagens interpellationsdebatt kan det inte råda något som helst missförstånd om var regeringen står. Jag vill avsluta den här interpellationsdebatten med att säga att jag är övertrygad om att vi från alla läger är helt överens om att vi skall behålla vår offentlighetsprincip och på bästa sätt försöka försvara den inför medlemskapet i EG. Vi resonerar här mera om teknikaliteter än om den faktiska inställningen. Regeringen vill med kraft försvara offentlighetsprincipen, och det kommer den också att göra under den följande tiden. Vi kommer att använda alla tillgängliga medel som vi anser vara bäst lämpade för detta ändamål.

Herr talman! Göran Åstrand har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att vidga debatten om riksdagens sammansättning och valsystemets utformning. Som Göran Åstrand anger i sin interpellation är frågor om val till riksdagen och riksdagens arbetsformer för närvarande under utredning i bl.a. Personvalskommittén och Riksdagsutredningen, och som Göran Åstrand också påpekar kommer dessa utredningar antagligen att ge underlag för ställningstaganden om förändringar inom dessa områden. Det är också enligt min mening mycket angeläget att sådana frågor förs ut för att diskuteras i en vid och allsidig debatt. När det gäller övriga frågor som Göran Åstrand anser bör uppmärksammas vill jag erinra om att bl.a. frågan om mandatperiodens längd redan diskuteras i de informella samtal som Lars Leijonborg för med representanter för samtliga riksdagspartier inför kommande partiledaröverläggningar. Men i dagsläget är det inte aktuellt för mig att gå in på dessa frågor; Riksdagsutredningen är dessutom inte någon angelägenhet för regeringen. Vad jag i dag kan säga är att jag skall se till att de utredningsbetänkanden som jag får presenterade för mig får en så vid och allsidig remissbehandling som möjligt. Remissförfarandet brukar också bli startskottet för en debatt i frågor som väcker intresse och engagemang. Att sådana debatter kommer till stånd och blir vida och allsidiga är självfallet angeläget men det är inte något som jag i dag kan garantera. Men jag kommer naturligtvis att göra vad jag kan för att det skall bli ett givande meningsutbyte och kommer gärna själv att delta i debatten. I dagsläget kan jag inte redovisa vilka förslag eller alternativ som diskuteras i de utredningar som finns. Jag anser också det vara för tidigt för mig att redan nu börja diskutera någon speciell fråga eller att föregripa utredningarnas ställningstaganden genom att starta en vid och omfattande debatt om så stora och viktiga områden som riksdagens sammansättning och valsystemets utformning är.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för beskedet. Min ambition var att aktivera regeringen. Det står här på sista raden att statsrådet inte avser att starta en sådan debatt, men nu har den ju pågått så länge vi har haft demokrati och parlamentarism i det här landet. Jag ser det som regeringens uppgift att på olika sätt med tyngd aktivera en debatt om dessa frågor. Det är därför jag har ställt den här interpellationen. Jag ville också höra hur regeringen ser på författningsfrågorna i dag. Jag är nöjd med den beskrivning som statsrådet gör på den punkten. Att jag har ställt den här interpellationen hänger samman med att två utredningar pågår. Det pågår också en debatt som tar upp enskildheter i det som skulle kunna kallas författningskomplexet. Den ena utredningen, Personvalsutredningen, är snart färdig. Den andra är mera en överläggning mellan partier, som Lars Leijonborg ägnar sig åt. Båda utredningarna kommer att skapa ett mycket gott underlag för debatten. Det jag ville åstadkomma med interpellationen var ett besked om hur aktiv regeringen är i denna viktiga fråga. Hur pass mycket vill regeringen på olika sätt stimulera den här debatten? Det går att svara på det sätt som statsrådet gjorde, nämligen att frågorna formellt sett skall remissbehandlas. Men vi som lever i den politiska världen vet ju också vad som händer med en remissbehandling. Det är en relativt liten krets av närmast berörda som ger formella synpunkter på olika lagförslag. Det var inte riktigt vad jag avsåg med frågan om demokrati och valsystem, utan det var en helt annan fråga, nämligen frågan om väljarnas inflytande och insyn, om hur väljarna på ett korrekt sätt får sin representation i parlamentet. Det handlar om parlamentets kompetens, om valsystemets samspel med väljarna och för att skapa den politiska majoriteten. Vidare handlar det om riksdagens storlek och mandatperiodens längd. Just i Sverige handlar det också om riksdagsval och kommunalval, som möjligen även fortsättningsvis skall genomföras samtidigt. Detta var en exempelsamling på frågor som just nu är aktuella. Kanske är två av dem de allra viktigaste: hur lång riksdagsperioden skall vara och om vi skall ha ett personvalsinslag i valsystemet. Jag får då notera att statsrådet gör denna formella kommentar. Men det var kanske mera attityden som jag var ute efter. Därför skall jag med de regler som gäller be att få komplettera den interpellation som jag har ställt med att ställa två frågor till statsrådet. Statrådet har sagt att det skall bli ett remissförfarande. Men rimligen har regeringen också andra ambitioner. Mina frågor är: Hur avser regeringen att stimulera den debatten och när avser regeringen att ta ett sådant initiativ?
Herr talman! Jag kan försäkra Göran Åstrand att jag är mycket engagerad i författningsfrågor. Det är i själva verket ett av mina huvudsakliga intressen. Jag har också med stort intresse följt de utredningar som jag själv på regeringens uppdrag har tillsatt och även grundlagsberedningen inför EG, liksom Lars Jag är mycket angelägen om att vi skall få en vid och allsidig debatt. Jag tycker att det vore mycket bra om Sveriges väljare kunde engagera sig aktivt i dessa frågor. Jag tror att vi kanske nu har större möjligheter än på länge att få dem att aktivera sig också. Det visar bl.a. den mycket engagerade debatten om offentlighetsprincipen, som har förts under hösten och som närmast får ses som en konstitutionell debatt. Hur vi skall lägga upp och aktivera den här debatten kan jag faktiskt inte i dag i detalj säga något om. Men Göran Åstrand kan vara förvissad om att jag kommer att engagera mig i denna fråga. Jag tror ändå att vi först skall ha en remissomgång för att sedan på basis av den ordna en ordentlig debatt, kanske med olika utfrågningar och liknande. Jag förutsätter också att det blir en debatt i pressen om detta, därför att det ofta är mer verkningsfullt genom att man når ut till ett större antal personer genom en pressdebatt än vad man kanske gör genom en utfrågning.
Herr talman! Jag har i min första kommentar fått framföra vad jag ville. Jag vill bara notera att regeringen har ett intresse av att debatten kommer till stånd. Det är bra och det borde vi ha som en självklar plattform. Frågan är då hur? Att regering och riksdag har ett gemensamt ansvar för att hålla denna debatt vid liv är alldeles klart, särskilt som vi på olika punkter kan säga att det nuvarande valsystemet, den nuvarande strukturen i riksdagen och den nuvarande kompetensen kanske borde diskuteras och därmed också ändras. Om vi har det som en gemensam målsättning handlar det om att skapa en debatt och förutsättningar för en sådan. Jag tolkar då statsrådet så att så fort de här utredningarna kommer och när Lars Leijonborgs överläggningar är färdiga, kommer regeringen att på ett aktivt sätt vitalisera den politiska debatten. Om det blir så är syftet med min interpellation tillgodosett.
Herr talman! Min bild är att det pågår en relativt intensiv författningsdebatt i Sverige. Jag urskiljer för närvarande två huvudspår. Det senast aktuella är kopplingen författningen -- Sveriges ekonomiska problem. I allt fler ekonomiska analyser noterar man också att debattörerna förordar att spelreglerna för det politiska systemet bör ändras. Det kom nyligen en utvärdering från Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi som handlade om budgetprocessens påverkan på statsskulden. Det är ett exempel på den relationen. Den andra huvudlinjen som också, tycker jag, förs i en växande omfattning är helt enkelt hur den svenska demokratin skall befästas och fördjupas ytterligare -- hur vi skall kunna åtgärda de uppenbara brister som finns i demokratins funktionssätt. Det finns ett inslag i Göran Åstrands interpellation som jag inte riktig förstår, nämligen tankegången att regeringen har ett huvudansvar för den samhällsdebatt som förs. Så är det väl inte riktigt. Jag anser att det i första hand är enskilda debattörer och politiska partier som har ansvar för att en vital debatt förs.

Jag beklagar att de samtal på den senare punkten som jag har fått ett ansvar för att förbereda har tagit längre tid än vad jag hade tänkt mig från början. Det beror på olika saker. Ett skäl jag kan nämna är att statsministern i det uppdrag han gav till mig i somras också nämnde personvalsfrågan. Den frågan har inslag som lämpligen diskuteras på partiledarplanet. Min uppgift är ju, som jag tidigare nämnde, att förbereda just partiledaröverläggningar. Det viktigaste är att en rad tekniska frågor klaras ut. Det är därför mycket värdefullt att Personvalsutredningen, såvitt jag förstår, nu är i det absoluta slutskedet av sitt arbete. Det har varit svårt att i de samtal som jag har fört komma särskilt långt i personvalsfrågan innan vi vet ungefär var Personvalskommittén kommer att hamna. Om jag sedan skall skylla på ytterligare något, tror jag att de samtalspartner som jag haft under hösten har haft en hel del annat att göra, t.ex. med Sveriges ekonomiska kris. Också detta har något försenat arbetet. Jag är emellertid optimistisk och tror att samtalen avslutas inom kort på det ena eller det andra sättet. Det är knappast meningsfullt att ägna mer tid åt detta. Antingen måste vi snart än en gång konstatera, liksom skedde under den förra regeringens arbete, att det inte finns en tillräcklig gemensam nämnare mellan partierna på detta område, eller också konstaterar vi att det är möjligt att gå vidare. Jag hoppas mycket starkt att det finns en bas för att nu genomföra en författningsreform.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat arbetsmarknadsministern om vilka åtgärder han är beredd att vidta för att förhindra att kommunerna förvandlas till en krisbransch under 1993. Interpellationen har överlämnats till mig. Låt mig först slå fast att kommunerna har en mycket stor betydelse för välfärden. Det är i kommunerna som huvuddelen av den sociala servicen produceras. Många människor arbetar inom denna sektor, och den utgör en stor del av samhällsekonomin. Det är visserligen sant att flera kommuner har det ekonomiskt besvärligt, men jag tycker det är fel att spekulera i att kommunerna detta år blir en krisbransch. Det finns i så fall branscher som har det betydligt värre. Vi bör i stället se positivt på den nödvändiga omstrukturering som nu pågår i den kommunala sektorn. Skattestoppet och indragningen på 7,5 miljarder kronor motiveras som bekant av samhällsekonomiska skäl. Bakgrunden var, som regeringen framhöll i kompletteringspropositionen, att ett stort underskott i den offentliga sektorn måste innefatta även en stram prövning av resurserna till kommunsektorn. Då gjordes bedömningen att det finansiella sparandet inom kommunsektorn för år 1993 ändå skulle uppgå till drygt 11 miljarder kronor efter indragningen. Jag gör i dag bedömningen att sparandet kan bli ännu större. I det bekymmersamma ekonomiska läge landet befinner sig i anser jag att det är den konkurrensutsatta sektorn som måste prioriteras. Det är den som skall generera tillväxt för en stabil och ökad välfärd på sikt. Det är således inte inom den offentliga sektorn de nya jobben skall skapas. Jag tycker nödvändigheten av de ekonomiska restriktionerna inom kommunsektorn är ställd utom allt tvivel. Det är bara att beklaga att den omstrukturering som krävs inte påbörjades under 1980-talets högkonjunktur. Allt förändringsarbete är svårare under en lågkonjunktur. Men att åter skjuta upp den nödvändiga omställningen vore fel. För att underlätta omställningen och öka handlingsfriheten i kommunsektorn har regeringen vidtagit flera åtgärder. Nya statsbidragsregler, avregleringar och bättre förutsättningar för konkurrens öppnar möjligheter till en ökad produktivitet och en ökad kommunal självstyrelse. Detta arbete kommer att fortsätta, och jag är övertygad om att detta sammantaget med den förändringsvilja som finns i kommuner och landsting gör att kommunsektorn inte kommer att förvandlas till den krisbransch Lars Stjernkvist befarar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation trots att jag tycker att det svar jag fått i många avseenden är något märkligt. Det gäller inte minst sättet att beskriva verkligheten ute i landets kommuner. Kommunaltjänstemannaförbundet har beräknat att det nästa år kommer att försvinna drygt 31 000 jobb i kommunerna på grund av i första hand de ekonomiska problemen. Jag har själv studerat förhållandena i mitt eget hemlän under mina resor där. Jag har lyssnat till de anställda och till vad man säger i kommunerna. I min egen hemkommun Norrköping befarar de anställda att man under våren kommer att lägga ett omfattande varsel som berör 600--800 anställda. Motala kommun har redan varslat nästan 400 anställda. I Vadstena kommun, som är en liten kommun, betyder 100 jobb oerhört mycket. Finspång har redan varslat 200. Så här skulle jag kunna fortsätta. Att detta inte är ett Östgötafenomen kommer säkert andra här att vittna om. I grunden handlar det naturligtvis om ekonomiska problem. På denna punkt har jag all respekt och all förståelse för det arbete som finansministern lägger ner. Men det är inte bara fråga om detta. Vi har i detta land kommunalmän, i första hand med mtecken, som betraktar varje uppsagd kommunalarbetare som någon slags ideologisk framflyttning. De ser minskad kommunal verksamhet i sig som ett självändamål. Det är viktigt att säga att det inte bara handlar om ekonomin. Dessa uppsägningar sker också av ideologiska skäl. Vad svarar då finansministern alla de människor som är oroliga för servicen och alla de anställda som är oroliga för sina jobb? För det första svarar finansministern att det är värre i andra branscher. Jag tycker att det är cyniskt att säga till ett vårdbiträde, en gatuarbetare eller en vaktmästare som nu är orolig för sitt jobb att det är ännu värre för byggnadsarbetare och metallarbetare. Dessutom vill jag hävda att påståendet kan ifrågasättas. När Volvo inte längre kan sälja Volvobilar har i varje fall de som jobbar på Volvo en rimlig förklaring till varför de blir utan jobb. Men hur skall ett vårdbiträde som ena dagen stressas och hela tiden känner att hon inte hinner med alla arbetsuppgifter och att ge den vård och omsorg som hon skulle kunna ge kunna förstå att hon dagen efter inte längre anses behövlig? För kommun och stat kostar hon lika mycket. Hon har i stort sett samma ersättning, i varje fall än så länge, men däremot får hon inte längre en möjlighet att utföra det jobb som hon kan och är utbildad för. Ur den synvinkeln kan man faktiskt hävda att uppsägningarna i kommunerna på sätt och vis är värre. Dessutom har man gjort uppskattningar som visar att 80 % av dem som nu drabbas under innevarande år är kvinnor, en grupp som vi vet redan är sårbar på arbetsmarknaden. Det andra som finansministern anför i sitt svar är att det inte är i kommunerna som de nya jobben skall skapas. Jag läste detta flera gånger i går kväll och undrade om jag möjligtvis läste fel. Det stora problemet just nu är inte att kommunerna genom att anställa folk stjäl utrymme och arbetskraft från industrin. Alla ekonomer som jag har lyssnat till och över huvud taget alla företrädare för arbetsmarknadens parter är rörande överens om att varje uppsagd kommunalarbetare eller kommunaltjänsteman i dag innebär att köerna utanför arbetsförmedlingarna växer. I dagens läge, när vi utnyttjar så litet av kapaciteten, ger uppsagda kommunalanställda inte någon som helst draghjälp åt industrin. Jag håller självfallet med om att det på 80-talet var annorlunda på den punkten. Visst kan vi vara självkritiska när det gäller den kommunala expansion som då skedde. Men att i dag säga upp kommunalanställda är inte någon lösning på de problemen.. För det tredje säger finansministern i slutet av sitt svar litet klämkäckt att kommunerna minsann inte är den krisbransch som jag befarar. Egentligen är det den delen av svaret som gör mig allra mest orolig. Vi kan naturligtvis ha olika värderingar och olika syn på saker och ting, och det skall vi ha, men det är allvarligt när vi som politiker har olika bild av hur verkligheten faktiskt ser ut. Jag har inte, vare sig i min egen hemkommun Norrköping eller någon annanstans i det här landet, mött någon som inte känner igen den här beskrivningen och som inte är orolig över att jobben kommer att försvinna och att servicen kraftigt kommer att försämras. Det gör mig djupt orolig att finansministern t.o.m. förnekar att problemen faktiskt finns. Det är mycket bekymmersamt. Tyvärr är tiden slut. Jag får utveckla argumentationen i ett senare inlägg.

Herr talman! Det råder ingen tvekan om att de åtgärder som regeringen vidtagit missgynnat bl.a. Stockholm. Statliga beslut ledde till att Stockholm tappade cirka 2,7 miljarder av sina inkomster för 1993. Skattestoppet förhindrade att Stockholm kunde höja skatten, trots att Stockholm har en kommunalskatt som ligger cirka två kronor under riksgenomsnittet. Konsekvenserna blev kraftiga besparingar i miljardklassen samtidigt som budgeten är underbalanserad med minst 500 miljoner. Dessutom förutsätter budgeten försäljningar för minst 800 miljoner kronor. Vi vet ju att försäljningen av fastigheter o.d. inte är världens enklaste sak i dag. Stadens borgerliga budget bygger också på nollinflation för 1993. Om inflationen blir 5 % som det anges i finansplanen leder det till ytterligare besparingar som går ut över den sociala tryggheten för stockholmarna. Nedskärningarna kommer då att drabba skola, socialtjänst, barnomsorg och äldrevård. Arbetslösheten växer i Stockholm. Socialbidragskostnaderna för 1993 beräknas till minst 1,3 miljarder, bl.a. som en följd av arbetslösheten. Om vi ser till hur det ser ut i Stockholms län, har det borgerliga finanslandstingsrådet sagt att han räknar med att behöva varsla 3 000--5 000 vårdarbetare inom Jag har svårt att förstå att man då inte tycker att detta är en krisbransch. Dessa hot är självfallet en stor svårighet för de anställda. Samtidigt vet vi att behovet av vård och omsorg snarare ökar än minskar. Finansministern säger också här: ''I det bekymmersamma ekonomiska läge landet befinner sig i anser jag att det är den konkurrensutsatta sektorn som måste prioriteras.'' I samband med det vill jag säga att den offentliga sektorn också i mycket hög grad är konkurrensutsatt. I Stockholms län har man infört den s.k. Stockholmsmodellen med köp-och-sälj-system. Vad är det, om inte konkurrensutsatt verksamhet? Nu arbetar regeringskansliet med en uppföljning av den Kommunalekonomiska kommitténs förslag. Då är det oerhört viktigt att man tar hänsyn till storstädernas situation. Det finns speciella kostnader i Stockholm och storstäderna som man inte tagit hänsyn till när man utformat det nya statsbidragssystemet. Det kan inte vara rimligt att storstädernas befolkningar skall behandlas sämre av statsmakterna än invånarna i andra delar av landet. Nu krävs det att skattestoppet rivs upp. Stockholm, med en låg kommunalskatt, måste åtminstone få höja till riksgenomsnittet. Vi måste se till att storstäderna får en rättvis behandling i uppföljningen av Kommunalekonomiska kommitténs förslag.

Herr talman! Anne Wibble sade i sitt svar att det är fel att spekulera över att kommunerna skall bli en krisbransch under 1993 och att det finns många branscher som har det betydligt värre. Visst finns det många branscher som har det mycket besvärligt. Det tyder ju inte minst den extremt höga arbetslösheten i Sverige på. Det vi interpellanter motsätter oss är att man dessutom skapar en krisbransch till, dvs. i kommunerna. Det var därför vi var emot indragningen på 7,5 miljader. Det innebär i princip att staten flyttar över sitt budgetunderskott till kommunerna. Kommunerna tvingas att skära ner på verksamheten. Man beräknar att ca 25 000-- 30 000 arbetstillfällen försvinner. Det sker huvudsakligen inom prioriterade områden som barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. Arbetslösheten ökar alltså på grund av de framtvingade nedskärningarna. Staten får sedan i allt väsentligt tillbaka det här underskottet via akassorna och Arbetsmarknadsfonden. I en extrem lågkonjunktur är det dessutom fullständigt felaktigt att göra detta. Vi har ingen annan uppfattning än att kommunerna både behöver effektivisera och rationalisera sin verksamhet, och det pågår och har pågått under många år. Men att, som regeringen nu gör, direkt tvinga fram det i en lågkonjunktur är förödande. Jag reagerar också på det som står i svaret om att det är den konkurrensutsatta sektorn som skall ha de nya jobben. Det är ju inte nya jobb vi diskuterar. Det är gamla arbeten som finns och som nu försvinner. Det som är mest absurt är att det inte är behovet som försvinner. Det finns kvar i barnomsorgen, i skolan och i äldreomsorgen. Lars Stjernkvist tog upp Motala som exempel. Min hemkommun har alltså varslat 375 personer. Huvuddelen av dessa människor är kvinnor. 125 av dem är barnskötare och förskollärare. Det finns ju inte färre barn, utan kommunen löser detta genom att sätta ihop större barngrupper. Sedan försöker vi hävda att vi skall lyckas med detta utan att försämra kvalitet och service. Men det är givet att det blir en förändring jämfört med om vi har bättre tillgång på personal. Dessa inskränkningar i kommunerna drabbar i första hand och till övervägande delen kvinnor. Det innebär att kvinnorna förlorar arbeten, service, möjlighet till barnomsorg och att det inkräktar på äldreomsorgen. Till slut får de som är arbetslösa i stället utföra detta som ett obetalt arbete. Till slut, Anne Wibble, när det t.o.m. långt in i regeringen ifrågasätts om det kommunala skattestoppet är bra, vore det inte rimligt att även Anne Wibble inser att det inte längre går att sätta den kommunala självstyrelsen ur spel?
Herr talman! Låt mig först ta upp det perspektiv som Sonia Karlsson nämnde, nämligen betydelsen för kvinnor av offentlig verksamhet och offentlig service. I kvinnoperspektivet finns det ingenting som är viktigare än att ekonomin börjar växa. I det perspektivet är alla jämställdhetsambitioner som regeringen har och alla åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män utomordentligt lönsamma företeelser. Även om det inte skulle vara det i rent penningmässiga räknetermer, är det viktigt att se till att den ekonomiska politiken generellt utformas så att jämställdheten mellan kvinnor och män ökar. Det finns ganska många brister kvar från den tidigare regeringspolitiken. Sedan är det angeläget att slå fast några fakta om utvecklingen i kommuner och landsting. Under 80 talet ökade sysselsättningen med i runda tal 10 000 personer varje år. Det förändrades litet grand under 1991, men det var fortfarande så att antalet arbetade timmar ökade i den kommunala sektorn. fr.o.m. 1992 har det varit en bättre fart på effektiviseringarna. Det har blivit något färre timmar arbetade inom själva den kommunala sektorn. Men den statistiken bör icke utnyttjas för att säga att det blir färre tjänster, eftersom det har skett ganska många förändringar i huvudmannaskap. Man har flyttat över en del saker till kommunala bolag, och dessa räknas in i en annan del av statistiken. Många kommuner har fått fart på effektiviseringsarbetet och lagt ut en del arbete på entreprenad. Då räknas inte de sysselsatta såsom verksamma i kommunal tjänst utan i andra delar av sektorn. Statistiken måste användas med stor försiktighet. Jag tycker att Lars Stjernkvist började på ett förtjänstfullt sätt att bena upp frågan om det är servicen eller antalet jobb som är väsentligt. Men sedan blev det tyvärr rörigt. För egen del tycker jag att det är angeläget att slå fast att det är omfattningen och kvaliteten på tjänsterna som är det väsentliga, inte antalet tjänstemän. Jag tror att det är viktigt för hela samhället, inte minst för dem som är beroende av tjänsterna. Det är angeläget för hela samhällsekonomin att det sker en långsiktig effektivisering och förnyelse i alla delar av ekonomin. Detta inkluderar självfallet den offentliga verksamheten. Jag beklagar att Socialdemokraterna så sent som i december förra året motarbetade i riksdagen viktiga lagändringar för att möjliggöra för kommunerna att mera offensivt använda sig av nyare och mera annorlunda metoder för att öka omfattningen och kvaliteten på tjänsterna. Det är ett långsiktigt arbete som är mycket centralt. Sysselsättningsperspektivet är oerhört viktigt för hela samhället. Men enligt min mening är det också viktigt med ett tillväxtperspektiv och ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Låt mig ta upp den fråga som är central i den kommunala verksamheten, nämligen omfattningen och kvaliteten på tjänsterna. Jag har tagit med mig en liten bok, som jag tänker överlämna till Lars Stjernkvist. Jag var inte medveten om att det skulle vara flera deltagare i debatten. Men det går bra att få fler exemplar senare. Skriften är framtagen av Socialdepartementet, och den innehåller en lång rad goda exempel på hur man inom kommuner och landsting ändrar på verksamheten för att få mer vård och omsorg -- t.ex. barnomsorg och sjukvård -- för de pengar som finns, utan att på minsta sätt göra avkall på kvaliteten. Ett exempel är från kvinnokliniken i Borås. Där ändrade man på vårdstrukturen och arbetssättet. Kostnaderna minskades, men arbetsprestationerna var minst lika bra. Ett annat exempel är från ett daghem i Rimbo. Där anpassade man öppethållandetider osv. till de önskemål som föräldrarna hade för att få en bra omsorg för sina barn. Man öppnade för föräldrainsatser, och man lät dagis och fritids samarbeta bättre i fråga om både personal och lokaler. Man sparade mycket pengar, och man kunde sänka avgifterna för föräldrarna. Alla blev nöjda och glada. Det finns ytterligare exempel. Eftersom Sylvia Lindgren tog upp frågan om Stockholm, kan jag nämna ett Stockholmsexempel. Under den borgerliga tiden har husläkarsystemet införts i delar av Stockholm. Systemet har medfört att prestationerna per betald krona har ökat mycket kraftigt så att kostnaderna har minskat. Man har alltså kunnat få ut mer vård för pengarna. Den här lilla skriften innehåller ett stort antal sådana exempel på hur god vilja, kreativitet och initiativkraft kan ge bättre tjänster samtidigt som man hushållar med pengarna. Jag noterade inte för så länge sedan att Ingvar Carlsson sade att man just i svåra tider verkligen måste vända på varje krona. Jag tycker att det är beklagligt att Socialdemokraterna så sällan tar upp perspektivet om tjänsternas kvalitet och förnyelsearbete. Jag menar att den stora bristen är att förnyelsearbetet sker under motstånd från de socialdemokratiska kommunalpolitikerna.

Herr talman! Jag tackar dessutom för boken. Jag lovar att läsa den. Jag beklagar att jag var rörig i mitt inlägg. Man kan säkert anklaga finansministern för mycket, men inte för att vara rörig -- möjligvis för brist på politisk rörlighet. Men det är en annan sak. Jag instämmer naturligtvis i resonemanget om behovet av tillväxt. På den punkten är vi helt överens om. Men förklara för mig hur man kan öka tillväxten genom att se till att en barnskötare övergår från att ta hand om, vårda och ge barn omsorg, till att vara arbetslös och ta emot ur i stor utsträckning samma kassakista i stort sett samma ersättning. Men nu sker det utan krav på att göra något. Hur bidrar denna överföring till att stimulera tillväxten? Jag kan inte begripa det. Jag är fortfarande kommunpolitiker. Jag medger gärna att det inte bara var bankdirektörer som under 80-talet trodde att den positiva utvecklingen skulle fortsätta i all evighet. Jag är väl medveten om att kommunerna bidrog till detta. Jag gjorde det själv. Jag drog och slet både i stat och människor för att uppfylla barn och äldreomsorgens behov av personal under 80-talet. Samtidigt hade industrin problem med att få tag på folk, och industrin kunde inte växa i den utsträckning den hade kunnat göra om den hade fått tag på folk. På den punkten utövar jag gärna självkritik. Men vad som oroar mig nu är att jag har upptäckt att samma aningslöshet finns i dag i kommunerna och i landstingen -- fast tvärtom! I dag förbereder man sig för ett evigt elände. Man säger upp personal, och på det viset fördjupas och förvärras de ekonomiska problemen. Jag skulle vilja åstadkomma det som Sylvia Lindgren nämnde. Förutom hennes förslag, som jag instämmer i, måste man satsa åtskilligt på utbildning och att höja kompetensen, behålla personalen och förbereda sig för de strukturförändringar som självfallet måste komma i framtiden. När högkonjunkturen sedan kommer skall vi ge oss på det förvisso svåra konststycket att hålla tillbaka den kommunala expansionen. Men i dag innebär inte en enda sparkad kommunalarbetare någon stimulans för ekonomin. Vidare har vi resonemanget om krisbransch. Om drygt 30 000 färre jobb inte innebär en krisbransch, även om en och annan övergår till privat tjänstesektor, vad är i så fall en krisbransch enligt finansministerns definition?

Herr talman! Carl Cederschiöld, det moderata finansborgarrådet i Stockholm, säger i en artikel i Svenska Dagbladet från i måndags: ''Sannolikt tvingas alla kommuner att höja sina avgifter under 1990-talet, men det finns samtidigt en risk att staten då inför ett tak för avgifterna. Jag litar inte på riksdagen!'' Där inkluderas då regeringen. Vidare säger han: ''Det är lätt för riksdagen att besluta om nya lagar när man inte behöver ta ansvar för finansieringen.'' Det måste väl ändå bita ganska hårt på en borgerlig regering när ett moderat finansborgarråd uttalar sig så. Stockholms stad har effektiviserat under 80-talet. Det har visat sig i vissa jämförelser att den kommunala tillväxten har varit mindre i Stockholm än i andra kommuner. De exempel Anne Wibble tog ur en bok är också tecken på att mycket har gjorts i form av rationaliseringar och effektiviseringar. Vad Socialdepartementet har sammanfattat är bara en del. Jag är övertygad om att det finns en lång rad fler exempel på genomförda rationaliseringar och effektiviseringar. Men det finns gränser. Det går inte att kräva hur mycket rationaliseringar och effektiviseringar som helst. Då blir det en flopp i slutändan. Då ställer inte vare sig personal, patienter eller andra som är i behov av vård och omsorg upp längre. Man orkar inte mer. Det finns åtskilliga exempel, inte minst i Stockholms län, där det har blivit försämringar. Det gäller t.ex. arbetstiderna. Tidigare har man bara behövt arbeta var tredje helg. Nu måste man arbeta varannan helg. Jag har sett flera exempel på att sjukvårdspersonal sitter på fritiden och syr gardiner. Man gör det därför att man tror att man sparar pengar och minskar risken för att personal behöver varslas och sägas upp om man fortsätter att jobba ideellt. Pyttsan! Effekten blir att personal ändå sägs upp, därför att arbetsgivaren tycker att det redan har rationaliserats så mycket. Jag tycker faktiskt att den bok som Anne Wibble presenterade har stor del i det. Anne Wibble tog upp frågan om husläkarreformen. Stockholms läns landsting har fattat beslut innan propositionen lagts fram -- den kommer väl runt den 20 februari. Också på detta område förhastar man sig. Man tar inte vara på personalen, och ser inte vilka konsekvenserna blir då man säger upp biträden och undersköterskor och i stället inrättar husläkarsystemet. Om husläkarna skall göra det jobb som undersköterskor och biträden gör i dag blir det en mycket dyrbar reform. Därför tycker jag att det är allvarligt att man genomför förändringar innan man utrett vem som skall göra vad i ett nytt system. Det som händer nu är att personal varslas och sägs upp utan konsekvensanalys.

Herr talman! Det är väl att Anne Wibble talar varmt om jämställdheten. I finansplanen står det att det är angeläget att kommuner och landsting riktar ökad uppmärksamhet mot arbetsvillkoren för de anställda kvinnorna samt uppmuntrar och stöder dem så att de kan ta eget ansvar för verksamheten. Problemet, Anne Wibble, är att kvinnor inom kommuner och landsting nu sägs upp på grund av den ekonomiska situationen. Det faktum att kvinnorna blir arbetslösa förbättrar inte jämställdheten. Jag och socialdemokratiska partiet talar om att det under 80-talet har pågått och att det fortfarande pågår effektiviseringar och rationaliseringar inom offentlig sektor, t.ex. kommuner. Det är nödvändigt därför att vi har en begränsad ekonomi. Den politiska skillnaden består i att det oftast handlar om privatisering när Anne Wibble och den borgerliga regeringen talar om effektivisering av offentlig sektor. I finansplanen hänvisas till en rapport från Socialdepartementet där hinder för utveckling mot privata driftsformer beskrivs. Man ser det där som angeläget att regeringen lägger fram sådana förslag som underlättar att kommunal verksamhet går över i privat. Där ser vi skillnaderna. Det är en stor principiell skillnad mellan att utsätta kommunal verksamhet för konkurrens och att privatisera den. I den lågkonjunktur som råder görs nu även kommunerna till en krisbransch. Det är ju till syvende och sist staten som drabbas. Arbetslösheten ökar på grund av de friställningar som blivit följd av nedskärningarna, och staten får i allt väsentligt tillbaka underskottet via a-kassorna och Arbetsmarknadsfonden. Det rör sig alltså inte om några besparingar för statskassan -- att påstå det är både vilseledande och felaktigt. Det rör sig i stället om en onyttig finansiell rundgång. Resultatet blir bara att vi förlorar i välfärd.
Herr talman! Låt mig först kommentera det Lars Stjernkvist sade om att de kommunalpolitiker han känner bäst nu förbereder sig för ett evigt elände. Jag hoppas att det är mycket få kommunalpolitiker som känner så. De borgerliga kommunalpolitiker jag träffar ganska ofta sysslar med ett mycket intensivt förnyelsearbete i en mycket mer positiv anda. För Sylvia Lindgren vill jag nämna finansieringsprincipen. Under många år på 80 talet, då vi hade socialdemokratiska majoriteter här i riksdagen, låg kommuner och stat i träta. Man sade att staten lassade över uppgifter på kommunerna utan att tala om hur de skulle betalas. Nu har, på förslag av den nu sittande regeringen, en finansieringsprincip slagits fast. Jag tror att många kommuner uppskattar detta mycket. Med rätta tycker jag att det sett ur kommunalt perspektiv är en stor förbättring. Slutligen vill jag säga några ord om effektiviseringar och servicen inom kommunsektorn. Det finns, som framgår av den skrift som jag gav vidare, fortfarande stora skillnader mellan olika kommuner -- och faktiskt även mellan olika delar av en och samma kommun -- i kostnader för att utföra en och samma tjänst. Detta ger en stark tilltro till idén om att det fortfarande finns ganska stora förbättringar att göra. Det finns ett stort utrymme för effektiviseringar. Därtill kommer att, vilket framgår i skriften och i många andra verklighetsnära exempel, den personal som deltar i förnyelsearbetet har många ytterligare goda idéer. Den personal som deltar i förnyelsearbetet tycker att det initiativ som har tagits är bra. Hela idén med kommunal förnyelse grundar sig på en klok tanke, nämligen att det är de som i praktiken sysslar med jobbet som bäst vet hur man skall organisera det. Det är därför som regeringen har föreslagit att man skall ta bort alla de hinder som finns för kommuner att själva besluta om organisationen. I det här fallet är kommunen de kommunalt verksamma som jobbar med själva projekten. Det framgår också i skriften att en stor del av personalen anser att förnyelsearbetet i sig har blivit en kick för jobbet. Det har gjort arbetsuppgifterna roligare. Min andra synpunkt, som svar på Lars Stjernkvists fråga, är att långsiktigt arbete inte är något som man börjar med en dag, som man avslutar nästa dag och som man kan återuppta en tredje dag. Detta är ett långsiktigt arbete som har inletts ganska långsamt, i flertalet fall under 80-talet, eftersom det har funnits så många statliga hinder, men det sker i betydligt snabbare takt allteftersom olika statliga hinder har tagits bort. Det är mycket viktigt att detta arbete successivt fortsätter. Om man skulle sätta stopp nu, som Socialdemokraterna förefaller förespråka, skulle många förlora tron på att det faktiskt är bra att förändra och förnya för att kvaliteten på tjänsterna och servicen skall bli bättre. Jag tror att det skulle vara ett oerhört bakslag för dem inom kommuner och landsting, och för dem inom de alternativ som redan börjar komma fram, som tycker att förändringar är viktiga för att få fram bra tjänster. I detta sammanhang vill jag nämna att det är fel som Sonia Karlsson påstod, att för mig är det framför allt privatisering som gäller. I alla de propositioner och förslag som har lagts fram av regeringen beträffande kommunal förnyelse har det framkommit att det centrala är konkurrensen. Vi ogillar både offentliga och privata monopol. Det som är centralt för att få fram bra tjänster och arbetsmiljöer är att det finns konkurrens. Det bekymrar mig att Socialdemokraterna motarbetar detta. Lars Stjernkvist säger att förnyelsen skall skjutas upp -- den kan ske sedan -- därför att det nu är besvärligt på arbetsmarknaden. Jag tror, som jag nyss sade, att det vore ett allvarligt misstag. Det är mycket angeläget att man underhåller detta långsiktiga och ganska strävsamma jobb för att ändra arbetsorganisation osv. Det skall stödjas på alla tänkbara sätt, med ytterligare regelförenklingar och borttagande av statliga regler. Ur sysselsättningsperspektiv är det centralt att vi för det första får ekonomin att börja växa och för det andra att vi får en aktiv arbetsmarknadspolitik. Lars Stjernkvist är väl medveten om alla de åtgärder som regeringen redan har satt i sjön och de ytterligare åtgärder som finns föreslagna i budgetpropositionen, som avlämnades alldeles nyss. Jag skall inte räkna upp dem alla, men det finns flera nya centrala inslag i en aktiv arbetsmarknadspolitik som både hjälper ungdomar och motverkar uppkomsten av långtidsarbetslöshet. Ett av dem är framtaget gemensamt av regeringen och socialdemokratin, och jag utgår ifrån att även Socialdemokraterna tycker att det förslaget är mycket bra. Man måste alltså skilja mellan det långsiktiga perspektivet -- som är det helt centrala, inte minst ur kvinnosynpunkt och ur fördelningssynpunkt -- för tillväxten och perspektivet av en aktiv arbetsmarknadspolitik, där vi använder tiden till dess att tillväxten kommer i gång på ett bra och effektivt sätt och hjälper de människor som annars skulle komma i kläm.
Herr talman! Jag tror inte att någon av oss som har yttrat sig i denna debatt vill stoppa förnyelsen -- tvärtom. Den måste fortsätta. Det handlar om att utbilda personal, om att pressa de administrativa kostnaderna, om att omskola och om att höja kompetensen i kommunerna. Men vad vi säger är att vi inte tror på att i dagens läge, med en galopperande arbetslöshetsökning, som instrument för att åstadkomma denna förnyelse använda uppsägningar av kommunal personal. Vi socialdemokrater anser att den viktigaste övergripande uppgiften är att hejda en långsiktigt hög arbetslöshet med utslagning av stora grupper, inte minst kvinnor. Det är ett av skälen till att vi reagerar så kraftigt mot försämringarna i kommunerna. När man i kommunerna förbereder omfattande varsel är det inte bara så att man planerar för ett evigt elände, utan varslen riskerar också att få funktionen av självuppfyllande profetia. I min hemkommun Norrköping har vi i dag drygt 5 000 arbetslösa. Det finns en del industrier som fortfarande anställer folk, och jag kan lova finansministern att de inte har några som helst bekymmer med att hitta välutbildade och kompetenta människor. Under de kommande två åren är de två stora, mörka molnen på arbetsmarknadshimlen i min hemkommun å ena sidan att staten skall säga upp ungefär 600 anställda, å andra sidan att Norrköpings kommun -- den största arbetsgivaren i kommunen -- kommer att utfärda ett stort varsel under våren. Jag kan bara dra en slutsats av detta, nämligen att om detta genomförs är risken mycket stor att vi under lång tid framåt kommer att ha en hög permanent långtidsarbetslöshet, och det är det största hotet mot människors trygghet och välfärd. Dessutom -- och på den punkten sammanfaller våra intressen -- är det ett stort hot mot våra framtida möjligheter till en gynnsam ekonomisk tillväxt om vi tvingas bära bördan av en mycket stor arbetslöshet. Därför är vår slutsats: Stoppa rundgången! I stället för att lämna ut passivt arbetsmarknadsstöd under lågkonjunkturen kan man använda pengarna till att höja kompetensen och utbilda personal. Man kan avvakta med personalindragningar och se till att vi i stället klarar den nödvändiga återhållsamheten när konjunkturen vänder och det blir fart på hjulen i industrin. Då har vi möjligheter att klara både sysselsättningen och en stabil tillväxt även i framtiden.

Herr talman! Jag kan inte hjälpa att jag blir litet upprörd när det hela tiden talas om förnyelser, effektiviseringar och rationaliseringar. Jag vet att det under mycket lång tid har pågått ett förnyelsearbete inom den offentliga sektorn, innefattande decentraliseringsbeslut, resultatenheter osv. Exemplen är många. Det finns dock alltid en smärtgräns. Det går inte alltid lika fort med förnyelsen och effektiviseringarna, t.ex. om man en gång har lyckats nå ett mycket bra resultat i den vägen. Risken är att det kan komma ett mycket starkt bakslag. Vid en förnyelse inom den offentliga sektorn får man inte heller ge avkall på kvaliteten. Jag tycker att husläkarsystemet illustrerar detta. Man konverterar i dag tjänster och säger upp biträden, undersköterskor och distriktssköterskor för att i stället anställa husläkare. Effekten av det blir att man får en husläkare, som säkert är mycket kompetent, men som inte har så stora begrepp om omvårdnad och omsorg. Vem skall utföra sådana delar av verksamheten som att ta hand om gamla tant Agda och hennes bensår? Vem skall klara den omvårdnaden? Är det meningen att husläkaren skall göra också det, kommer han eller hon inte att kunna ta hand om så många patienter, och därmed blir detta en mycket dyr reform. Jag tycker därför att det är märkligt att man nu varslar och säger upp anställda innan man tagit reda på vilka konsekvenser detta får. Det handlar inte bara om landstingets sjukvårdande verksamhet, utan detsamma gäller också för barnomsorgen. Om denna bara blir en förvaringsanstalt för ungar, kan man inte säga att den ger någon kvalitet, och det är olyckligt. Arbetslösheten växer i rasande takt. I Stockholms län har vi i dag ca 50 000 öppet arbetslösa, och i det antalet har man ändå inte räknat in de varsel som landstinget säger sig komma att lägga ut. Man kan inte se annat än att också den offentliga sektorn är en krisbransch. Jag tycker att det framgår mycket klart. Det är svårt att tro att det går att rationalisera mycket mer. Fortsatta besparingar leder till regelrätt nedskärning av service och kvalitet och till försämringar inom barnomsorg, äldreomsorg, skola och annat. Det kan beklagligtvis också kännas i luften att avståndet är långt mellan Rosenbad och verkligheten ute i Stockholm, där personal och patienter finns. Det avståndet är faktiskt längre än mellan Stockholm och
Herr talman! Sylvia Lindgren tog i ett tidigare inlägg upp storstadsperspektivet. Jag vill bara påminna om något som jag faktiskt trodde att Sylvia Lindgren var medveten om, att i det utredningsarbete som pågår om strukturindexet, som det så vackert heter, i skatteutjämningssystemet är det särskilt påtalat att storstadsperspektivet är en viktig faktor. Utredningen har nu hållit på i nästan tre kvarts år, så jag utgick ifrån att Sylvia Lindgren var medveten om det, men jag kan tala om det för säkerhets skull. Storstadsperspektivet är en av många faktorer som det är angeläget att få litet bättre belysta i det nya skatteutjämningssystem som vi skall ha mera permanent fr.o.m. 1995. Lars Stjernkvist sade att Socialdemokraterna inte vill stoppa förnyelsen. Det låter ju bra, men det förefaller vara mera en läpparnas bekännelse. När det kommer till kritan och det handlar om att ge kommuner och landsting möjlighet att faktiskt göra så som det passar medborgarna bäst i den delen av landet och som de anställda själva ofta har initierat, dvs. på litet friare sätt, när det handlar om att ta bort statliga bestämmelser, då röstar ni socialdemokrater emot. Det är väl bra om det kan bli ändring på det med de kommande förslagen som regeringen avser att lämna över till riksdagen för att möjliggöra en större frihet inom den kommunala verksamheten att jobba på det sätt som man själv och de som skall utnyttja tjänsterna kan komma överens om är bäst. Sedan är det då detta med sammanblandning av vad som egentligen är viktigast i kommunal verksamhet. Är det servicen, är det kvaliteten och omfattningen på tjänsterna eller är det antalet offentliganställda tjänstemän? Jag tycker att diskussionen från socialdemokratisk sida allt mera har glidit över till att det egentligen inte är tjänsterna och servicen som är det centrala utan frågan om arbetet utförs av människor inom den offentliga sektorn eller om det utförs bättre någon annanstans eller om det kan vara så att tjänsterna kan vara lika bra om de utförs av nio personer i stället för som förut tio personer. Då tycks det mig som om antalet personer är det som ibland tar övervikten. Jag tycker att det vore mycket beklagligt, därför att det skulle motverka möjligheten att upprätthålla inte bara en bra utan en bättre social välfärd i det långa perspektivet, och det tror jag faktiskt är oerhört centralt.

Det skulle vara till stor skada inte minst för dem som verkligen tycker att det är viktigt med bra social service, nämligen medborgarna i samhället.

Herr talman! Lena Klevenås har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att användningen av optiskt vitmedel i pappersindustrin skall upphöra. Optiska vitmedel används förutom i pappersindustrin också som tillsats i textiltvättmedel och vid textiltillverkning. Optiska vitmedel används som tillsats i papper, främst finare papper, för att framhäva dess vithet. Användningen av optiska vitmedel har ökat som en följd av att klorblekningen inom massaindustrin minskat. Andra blekmedel används emellertid också för att få ett vitare papper, t.ex. ozon, klordioxid och väteperoxid. Optiska vitmedel är svårnedbrytbara men inte resistenta mot nedbrytning på biologisk väg. Från arbetsmiljösynpunkt har optiska vitmedel inte bedömts som särskilt problematiska vid hantering i aktuella industrier. Med nuvarande kunskaper om ämnets risker från hälso och miljösynpunkt har det inte funnits skäl att förbjuda användningen av dessa medel som tillsats i papper. Enligt lagen om kemiska produkter skall emellertid sådana produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter. Det ankommer på producenten att tillämpa denna substitutionsprincip. Jag vill också hänvisa till arbetsgivarens ansvar att välja produkter som är lämpliga från arbetsmiljösynpunkt samt att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet när de exponeras för kemiska produkter. Jag har erfarit att ett av de villkor som måste uppfyllas för att få licens att använda den samnordiska miljömärkningens symbol vad gäller toalett och hushållspapper är att optiska vitmedel inte ingår i produkten i fråga. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt anser jag att det för närvarande inte finns anledning att vidta några åtgärder från min sida. Jag avser däremot givetvis att följa utvecklingen av användningen av optiska vitmedel.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. För 20 år sedan hade vi en diskussion i Sverige om optiska vitmedel i blöjor och andra hygienprodukter. Den debatten gjorde att optiska vitmedel försvann från den typen av produkter. Det är väldigt positivt när opinionen kan förändra produktionen i en mer miljövänlig riktning. Nu har opinionen och de positiva marknadskrafterna gjort att man har slutat med klorblekning av papper. Så har industrin i stället börjat använda optiska vitmedel för blekning. I optiska vitmedel ingår mycket komplicerade organiska molekyler och innehåller flera olika ämnen, i och för sig ofarliga vart och ett. Om jag får påminna miljöministern om freonerna, som vi för 20-30 år sedan trodde var farliga och som nu i rasande takt förstör vårt ozonlager, undrar jag om inte miljöministern kan enas med mig om att vi kanske skulle behöva en lag, inte bara om att ersätta farliga kemiska ämnen om det finns andra mindre ofarliga. Vi kanske också skulle behöva en lag där man förbjuder tillsatser av kemiska ämnen i produktionen om de inte är oundgängligen nödvändiga. Optiska vitmedel har ingen funktion annat än att lura ögat så att papperet ser vitare ut. Men de har ingen kvalitetshöjande effekt på papperet. Den här aktuella kemiska föreningen bryts ned väldigt långsamt. Det blir sediment i våra sjöar. Vi har ingen aning om vilka effekter det kommer att få för miljön på lång sikt. När man mäter toxiteten, alltså giftigheten, på fiskar och alger säger det ändå ingenting om de långsiktiga konsekvenserna. Vi talar väldigt mycket om kretslopp. Det som vi inte får in i ett kretslopp skall vi inte heller släppa ut i naturen.
Herr talman! Jag delar naturligtvis Lena Klevenås uppfattning att det är ett onödigt medel. Det har ingen nyttofunktion. Det har möjligen en estetisk funktion för den som tycker att det är bättre med vitt papper än med något mindre vitt papper. Det är viktigt att lägga fast. Dessutom har jag bara redovisat de erfarenheter som finns. Jag har låtit mina medarbetare ta in de myndighetsuppfattningar och undersökningar som finns på det här området. Ingen av dem har kunnat belägga miljöfarlighet. En försvårande omständighet är naturligtvis att det här är långsamt nedbrytbart, dock nedbrytbart, i naturen. Mot den här bakgrunden är det viktigt att vi när vi lagstiftar är selektiva, dvs. först angriper de problem som är störst. Det finns, som bekant, mängder av kemikalier som vi använder och som är utomordentligt farliga men som vi ändå använder och som det gäller att angripa först. Jag är mycket angelägen om att understryka substitutionsprincipen och dess tillämpning. Den är inte utesluten, utan vi måste skärpa den regeln framöver för att, som jag har sagt tidigare, den skall kunna fungera i verkligheten. Vi måste sätta tidsgränser för när olika kemikalier måste fasas ut. Det utesluter jag inte alls, men det är den väg som man skall gå. När det gäller freonerna är det riktigt som här påpekades, att även mjuka freoner visat sig vara farliga. Det är därför som vi vidtar åtgärder mot dem.
Herr talman! Problemet med de optiska vitmedlen är att användningen ökar. I år beräknas det bli en ökning till 10 000 ton. Det är en mycket oroväckande ökning, dessutom onödig. Arbetarskyddsstyrelsen har konstaterat att optiska vitmedel kan vara sensibiliserande, dvs. allergiframkallande. I förslaget till en ny gränsvärdeslista, vilken görs vart tredje år, som nu har gått ut på remiss har man tagit med pappersdamm. Det har föreslagits att man skall ta med det på listan. Det tycker jag tyder på att det i pappersdammet finns komponenter som kan vara farliga ur arbetsmiljösynpunkt. Eftersom det är en helt onödig kemikalie, vars användning börjar att öka, vidhåller jag att det skulle vara befogat att vidta någon åtgärd. Jag efterlyser en sådan från miljöministern.
Herr talman! Jag har anmält de åtgärder som redan vidtagits inom ramen för de generella regelsystemen och dessutom pekat på den miljömärkning som vi har på det nordiska planet, svanen. Jag tror, precis som Lena Klevenås, att konsumenterna här har möjlighet att göra sitt val. Vi har numera mycket framgångsrika tekniker för bl.a. ozonblekning. Det finns nyligen igångsatta fabriker på det här området i södra Sverige. Jag utgår från att den upplyste konsumenten med hjälp av miljömärkningen kommer att ha möjlighet att göra sitt val rationellt med utgångspunkt från det som man vet är den bästa och ofarligaste metoden.
Herr talman! Alla konsumenter i Sverige är tyvärr inte så medvetna. Jag tycker att det skulle vara skönt om vi i vår industriproduktion åtminstone kunde undvika sådana tillsatser som inte är nödvändiga och som inte har någon funktion. Jag får väl återkomma till frågan vid ett senare tillfälle i samband med motionsskrivandet. Jag delar självfallet miljöministerns uppfattning att vi har en mängd tillsatser och kemikalier i vår industriproduktion som är farligare. Men vi borde ha lärt oss av freonanvändningen i Sverige att sådant som vi tror är ofarligt kan visa sig få mycket allvarligare effekter än vad vi någonsin kan drömma om. Eftersom det här är en helt onödig tillsats, skulle jag vilja att vi förbjöd användningen av den.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en dialog med Danmark i syfte att minimera de danska föroreningarna. Sten Andersson hänvisar bl.a. till att dålig luft i Malmö kan härledas till bristande och osolidarisk dansk miljömedvetenhet. Låt mig först nämna att jag har en omfattande dialog med Danmark. Jag har regelbundna överläggningar med de nordiska miljöministrarna, där vi också behandlar gränsöverskridande föroreningar. Ett väl utvecklat nordiskt samarbete kräver självfallet ett ömsesidigt hänsynstagande. Den nordiska miljöskyddskonventionen innehåller grundläggande regler för vad som skall gälla vid prövning av en miljöstörande verksamhet. Enligt konventionen skall sådana störningar som en verksamhet kan ge upphov till i ett annat nordiskt land likställas med störningar i det egna landet. Frågor om miljön i Sydsverige har under många år behandlats bilateralt med Danmark i Öresundskommissionen. Ett framtida svenskt medlemskap i EG kommer vidare att öka möjligheterna att föra en dialog med Danmark om miljöfrågor. Frågor om gränsöverskridande miljöproblem behandlas t.ex. också inom Genévekonventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar Det är onekligen på det sättet att södra Sverige ibland drabbas av importerade luftföroreningar som ger upphov til s.k. ozonepisoder. Vi kan emellertid inte peka på att Danmark på något avgörande sätt bidrar till de utsläpp som har betydelse i sådana sammanhang. Att södra Sveriges miljöproblem generellt kan skyllas på andra länder är emellertid delvis en myt. Västra Skåne belastar omvärlden med vissa typer av luftföroreningar lika mycket som omvärlden belastar västra Skåne. Sverige kan inte därför med moralisk rätt kräva förbättringar i omvärlden med mindre än att vi själva gör motsvarande insatser. Jag har därför inte några planer på att ta upp någon ytterligare dialog med Danmark.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är bra att det förs en dialog, men resultaten av denna har hitintills låtit vänta på sig. Det är helt klart att man i Danmark har liberalare regler för användandet av kol vid kraftproduktion. Svenska experter skämtar om utsläppen från danska reningsverk och säger att man kan stoppa cyklar och bildäck medan resten släpps rätt ut. När det gäller ammoniak är jag klar över att man inte kan ha en katalysator på en kossa, men danska gödselhanteringsregler är betydligt liberalare än de svenska. Den sammantagna effekten är en dålig miljö i Danmark, som till en del även exporteras till Jag skulle vilja ställa ett par frågor till statsrådet. Statsrådet sade att västra Skåne exporterar dålig miljö. Hur definierar statsrådet västra Skåne? Vidare sade statstrådet att det delvis är en myt att miljön i södra Sverige blir fördärvad till följd av dansk export. Antingen är det fråga om en myt eller också är det en sanning. Men vad innebär ''delvis en myt''? Det vore mycket intressant att få ett svar på den frågan. Till sist vill jag säga att upprinnelsen till den här debatten är kritik från Danmark mot startandet av Barsebäcksverket. Jag vill då bara påpeka att när man för 20 år sedan projekterade och byggde Barsbäcksverket sade danskarna icke ett knäpp. I dag när det står där skriker man.
Herr talman! Jag är beredd att hålla med om den avslutande delen av Sten Anderssons i Malmö inlägg. Det var en brist hos oss alla, i varje fall hos dem som inte hade tagit del av närförläggningsutredningen, som kom i slutet av 60-talet. Jag tog själv del av den när jag satt i Stockholms stadshus, då man avsåg att bygga kärnkraftverk i Värtan. Jag visste tidigt något om det felaktiga i att lokalisera kärnkraftverk i närheten av tätbebyggt område. Men, som Sten Andersson sade, den kunskapen hade inte spritt sig särskilt långt, inte heller till Danmark. Vi har naturligtvis all anledning att lyssna på danskarna, och det har vi aldrig förnekat. Det har vi också gjort under den senaste tiden, även om diskussionen har tagit sig litet ovanliga uttryck. När det gäller den första frågan om kol i kraftproduktionen, skall vi inte göra oss beroende av import av kärnkraftsel, kolkraftsel eller oljekraftsel för att ställa om vårt energisystem. Det är därför viktigt att vi satsar på förnybar energi, hushållning, effektivisering och även i viss mån naturgas, som då finns i västra Sverige. Detta är synnerligen viktigt beträffande västra Sverige, eftersom det är ett särskilt försurningskänsligt område, vilket vi alla känner till. Problemen där är större och marginalen smalare.

Herr talman! Jag ställde tre frågor till statsrådet, men jag fick icke svar på en enda. Jag ställer mina frågor igen: Vilka utsläpp i västra Skåne skadar omvärlden mer än vad de skadar västra Skåne? Kan någonting vara ''delvis en myt''? Jag hävdar att det antingen är fråga om myt eller sanning. Något mellanting finns inte. Är statsrådet överens med mig när jag hävdar att man i Danmark får producera elektrisk ström i kolkraftverk med betydligt liberalare regler än de som gäller för motsvarande produktion i Sverige? Jag har en fråga till som gäller de danska avloppsreningsverken. Anser statsrådet att de fungerar sämre än de som i dag finns i Sverige?
Herr talman! Det finns sådana exempel, men det finns exempel på växlande kvalitet också i Sverige när det gäller avloppsreningsverk. Jag har besvarat frågan om kol i kraftproduktionen. Jag sade att det inte är avsett att den svenska omställningen av energisystemet skall leda till ytterligare kolanvändning, vare sig i Sverige eller i vår närhet på grund av vår import av föroreningar. ''delvis en myt'' i svaret. Problemet är att det finns mängder av diffusa utsläpp, något som inte något av våra grannländer har hanterat på ett tillfredsställande sätt. Till de diffusa utsläppen hör bl.a. utsläppen från trafiken -- dvs. från förbränningsmotorerna -- och naturligtvis också kväve och fosforutsläpp från mark. Som bekant förekommer det sådana utsläpp på båda sidor av Sundet. Det är riktigt som Sten Andersson påpekade att vi i Sverige har gått raskare fram än danskarna när det gäller ammoniak.
Herr talman! Jag ställde en konkret fråga. Jag tycker lika illa som statsrådet om att man skall producera ström i kolkraftverk. Anser statsrådet att bestämmelserna i Danmark för produktion av elektrisk ström i aggregat är liberalare än i Sverige? Det är ju tillåtet att där använda kol med högre svavelhalt än vad som är tillåtet i Sverige. Jag skulle vilja ha ett ja eller ett nej på den frågan.
Herr talman! Ja, man har liberalare regler i Danmark. Men det säger ju också en del om det svenska energisystemet. Det krävs alltså stora kolkraftverk för att ersätta de mycket sårbara reaktorer som vi under hösten har sett kan stängas av klumpvis. Danskarna har ett mindre sårbart system, men de tillåter större utsläpp än vad vi i Sverige gör. Vårt system är mer sårbart, och det gör att vi riskerar att bli mer beroende av denna produktion med större utsläpp som följd.
Herr talman! Om man hade haft en teknisk möjlighet att mäta de negativa effekter som kolproduktion haft på människor och miljö världen över, hade debatten om kärnkraft kontra kol förvisso inte varit så snedvriden som den är i dag. Jag konstaterar bara att om vi inte hade haft kärnkraft i Sverige utan i stället energiproduktion via kolkraftverk, hade utsläppen per producerad enhet varit mindre än vad de är i Danmark. Är det ett riktigt konstaterande?
Herr talman! Det är inte hela sanningen, och jag antar att Sten Andersson i Malmö och jag aldrig kan bli överens om den. Jag är för min del angelägen om att ta med alla faktorer, inte enbart utsläpp -- Gud förbjude utsläpp från kärnkraftverk -- utan även avfallsproblematiken. Det gäller aska på kolsidan och radioaktivt avfall på kärnkraftssidan.

Herr talman! Elving Andersson har frågat mig hur Sverige agerar i det nationella och internationella miljöarbetet för Östersjön i avsikt att undvika oljeolyckor och skador på den marina miljön. Östersjön är ett prioriterat område i svensk miljöpolitik. Redan nu har föroreningarna en sådan omfattning och ger så stora effekter att det kommer att krävas mycket stora insatser för att kunna återställa den ekologiska balansen. Det är Helsingforskonventionen, dvs. konventionen till skydd av Östersjöns marina miljö, som behandlar frågor i syfte att förhindra alla former av havsföroreningar, dvs. från landbaserade källor, utsläpp från fartyg, atmosfäriskt nedfall, dumpning samt föroreningar som orsakas av att havsbotten urforskas eller exploateras. Denna konvention, som har varit i kraft sedan 1980, reviderades under förra året. Helsingforskonventionens arbete på sjöfartsområdet har bl.a. resulterat i att utsläppen från fartygen har starkt begränsats och att mottagningsanläggningar för olje och kemikalierester från fartyg har byggts i flertalet hamnar. Dessutom är Östersjön en s.k. Special Area, vilket innebär att Helsingforskonventionens regler för utsläpp från fartyg har varit bestämmande i området. Vidare har regler och riktlinjer upprättats för samarbete vid bekämpning av olje och kemikalieutsläpp efter olyckor. Samverkan mellan länderna övas regelbundet och har fungerat bra i praktiken, t.ex. vid olyckan söder om Öland för något år sedan. En gemensam flygövervakning i syfte att förhindra och tidigt upptäcka utsläpp har införts inom ramen för samarbetet. MARPOL, har Sverige varit pådrivande i arbetet med att förhindra utsläpp av främst olja och kemikalier från fartyg. Bl.a. kommer betydligt strängare regler vad gäller kraven på tankbåtars konstruktion att träda i kraft fr.o.m. juli månad i år. Reglerna innebär att nya fartyg även skall ha dubbelt skrov. Alla oljetankfartyg som är 25 år och äldre skall byggas om så att de uppfyller samma krav som nya tankfartyg. Om de inte byggs om skall de skrotas. I nationella sammanhang tillämpar vi de internationella regler som gäller för fartyg. Dessutom arbetar Sjöfartsverket med möjligheterna att skärpa kraven för tankfartyg på Det är också av stor vikt att beakta säkerhetsfrågorna i detta sammanhang. I de tragiska fartygsolyckor som inträffat under de senaste veckorna har frågan om bristande sjösäkerhet aktualiserats. Regeringen kommer mot den bakgrunden att uppdra åt Sjöfartsverket att skyndsamt redovisa förutsättningar, möjligheter och konsekvenser av ytterligare skärpta regler avseende miljöfarliga transporter till sjöss. För oljetransporter till svenska hamnar bör t.ex. undersökas om det föreligger behov av restriktioner avseende fartygstyper eller behov av förbud i känsliga områden. Den svenska kusten har stora vidsträckta skärgårdsområden, som är mycket värdefulla för såväl friluftsliv som fågel och djurliv. Men skärgårdsområdena är också mycket känsliga för utsläpp. Skärgårdarnas orördhet är en av våra unika resurser som måste skyddas och bevaras. Regeringen kommer med all kraft att verka för fortsatta åtgärder så att våra kustområden skyddas.
Herr talman! Jag ber att få tacka för ett uttömmande svar, där det redovisas att det sker en hel del på det här området nu. Det är naturligtvis oerhört viktigt, därför att det finns, som miljöministern säger, mycket känsliga miljöer kring våra kuster. De senaste veckorna har ett antal olyckor och incidenter aktualiserat frågan. Den stora oljekatastrofen utanför Shetland är naturligtvis ett sådant exempel. Så sent som förra veckan gick en tankbåt på grund i södra bohusskärgården. Det var ett relativt modernt tankfartyg med dubbla bottnar, och det gjorde att det inte blev några större miljöproblem. Vi har i dag nåtts av nyheten att ett tankfartyg har gått på grund utanför Tallinn vid den estniska kusten, och experter varnar nu för att det är risk för att det bryts sönder i stormen och att det blir stora oljepåslag i Östersjön. Det är bra att de nya reglerna träder i kraft när det gäller skärpta säkerhetskrav på tankbåtar. Det innebär ändå en lång övergångstid, eftersom det är dels nya fartyg, dels fartyg äldre än 25 år som det ställs krav på. Det gör att det finns anledning att ytterligare observera detta. De här problemen måste naturligtvis angripas på olika sätt. Det ena är det internationella arbetet, där jag utgår från att regeringen är och fortsätter att vara pådrivande, som miljöministern redovisade. Det andra är naturligtvis vad vi kan göra själva. Här redovisas förslag om ytterligare restriktioner i svenska farvatten. Jag skulle vilja fråga hur miljöministern ser på möjligheten att i större utsträckning använda ekonomiska styrmedel, t.ex. kraftigt differentierade farledsavgifter med hänsyn tagen till fartygens utrustning för dubbelskrov osv.
Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att skärpa tonen när det gäller sjöfarten. Det är inte rimligt att riskera så stora värden, som människoliv och miljövärden, som hittills har skett alltför ofta. Båtar som inte tål det hårda vädret tar ändå risker. Periodvis och genom en utbyggd vädertjänst internationellt är det absolut nödvändigt att skärpa kraven i fråga om när miljöfarliga laster över huvud taget får vara ute till sjöss. Jag tror att det är det enda radikala sättet att försöka få flera länder att förstå att det är allvar. Ett annat sätt är naturligtvis det som Elving Andersson nämner, dvs. att man skulle kunna använda ekonomiska styrmedel, och jag utesluter inte detta. Det är svårare att differentiera i sammanhanget, men vi har nu större möjligheter än tidigare att -- om vi så bestämmer, t.ex. i Östersjöområdet -- förhindra att vissa fartyg kommer in i detta känsliga innanhav över huvud taget.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Mitt resonemang kring ekonomiska styrmedel gäller en av de saker som vi kan göra ensidigt från svensk sida i ett ganska kort perspektiv, för sjöfart i svenska farvatten. Annars är sjöfarten internationell till sin prägel, och det krävs, som miljöministern säger, i de flesta fall internationella överenskommelser. Vi vet att det är trögt och ofta tidskrävande att nå fram till sådana. Därför var mitt påpekande om ekonomiska styrmedel ett förslag på en åtgärd som vi själva kan vidta snabbt för Sveriges del. Det talas i svaret om att Sjöfartsverket undersöker om det behövs ytterligare restriktioner angående fartygstyper eller förbud i särskilt känsliga områden i svenska farvatten. Jag tror i och för sig att den här typen av föreskrifter och förbud behövs, men jag vill fråga om miljöministern kan redovisa någon tidsaspekt, när översynsarbetet kan vara färdigt och när vi i så fall kan förvänta oss att det sker någonting. Min uppfattning är att det brådskar.
Herr talman! Det är alltså så att uppmärksamheten skärps på det här området varje gång som det händer olyckor, men det är inte så, vilket har hävdats ibland, att vi däremellan skulle lägga frågorna åt sidan. Det är riktigt att man skall dra erfarenheter av det som har hänt, så att man vet vari problemen består.

Jag delar naturligtvis Elving Anderssons uppfattning att det måste gå så snabbt som möjligt. Jag kan tänka mig att det tar ungefär ett halvår.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat miljöministern om regeringen avser att pröva frågan om den s.k. Rödkobbsleden enligt naturresurslagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inledningsvis vill jag erinra om att jag i riksdagen den 8 december 1992 besvarade en liknande fråga angående prövning av inrättandet av en allmän farled över Rödkobbsfjärden. Mot bakgrund av skrivelser som kommit in till Miljöoch naturresursdepartementet har departementet gett Sjöfartsverket tillfälle att senast den 1 februari 1993 redovisa vilken aktualitet en allmän farled över Rödkobbsfjärden nu har. Om konkreta planer på att inrätta en sådan farled skulle föreligga kommer frågan om regeringsprövning enligt naturresurslagen att remitteras. Därefter kommer regeringen att ta ställning till om en sådan prövning skall ske. I övrigt vill jag hänvisa till regeringens redovisning i Stockholmsregionen. Där framgår att regeringen avser att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att tillsammans med Sjöfartsverket ta initiativ till en fortsatt dialog om effektiva och miljövänliga transportlösningar vad avser färjetrafiken i Stockholmsregionen. Föreslagna förändringar bör genom miljökonsekvensbeskrivningar jämföras med dagens farleds och trafiksystem för att uppnå en för regionen minst miljöbelastande lösning.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Görel Thurdin för svaret på min fråga. Inledningsvis vill jag också säga att jag är klar över att en fråga på samma ämnesområde ställdes i december. Jag har tagit del av det svaret. Anledningen till att jag på nytt tar upp frågan är de tidningsskriverier som har förekommit om att regeringen inte avser att pröva frågan om Rödkobbsleden enligt naturresurslagen. Därför vill jag till statsrådet säga att jag är uppriktigt glad över svaret, därför att jag inte kan tolka svaret på annat sätt än att man från regeringens sida ämnar fullfölja en prövning enligt naturresurslagen. Jag vill därför i det fall en sådan prövning kommer till stånd också försäkra mig om att man då avser att exempelvis koppla in både Naturvårdsverket och annan sakkunskap på området. Jag vore mycket glad över att få bekräftat att det från regeringens sida är vad man avser. Den här frågan är svår. Det finns många starka intressen inblandade i frågan om Rödkobbsleden. Både från Naturskyddsföreningen och från en samstämmig Värmdö kommun har man mycket starkt uttryckt att man är negativa till att leden inrättas. Samtidigt vet jag att det finns forskning som pekar på att det på andra sätt skulle kunna vara mindre miljöfarligt att inrätta leden. Det vore djupt olyckligt om regeringen i den här frågan inte tog vara på all den kunskap som finns. Jag hoppas att regeringen ämnar välja att genomföra en seriös prövning.
Herr talman! Jag är tacksam över att ytterligare en fråga ställs, eftersom just massmedia har lagt sin aspekt på frågan. Det blir ett slags mytbildning om vad som försiggår, trots att det egentligen inte finns något beslut att grunda sig på. Vi skall komma ihåg att när Rödkobbsleden för något år sedan var aktuell beslutades att farleden skulle prövas av dåvarande regering enligt 4 kap. naturresurslagen. Motivet var att farleden skulle beröra ett skärgårdsområde som enligt naturresurslagen i sin helhet är av riksintresse. Inom det området får ingrepp i miljön endast ske om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur och kulturvärden. Frågan avskrevs då, eftersom Värmdö kommun motsatte sig att ett tillstånd skulle ges. Man kan säga att frågan sedan har legat på is och den har varit under utredning. Det har sedan tillkommit att ett inrättande av en allmän farled skall prövas enligt farledslagen. Lagen är sedan den Miljökonsekvensbeskrivningar krävs osv. Kraven har ökat sedan man senast diskuterade denna fråga. Det är oerhört viktigt att komma ihåg att frågan måste ha aktualitet när regeringen, så att säga, tar ställning. Det är om detta vi har ställt en förfrågan till Sjöfartsverket. Om det visar sig att frågan har aktualitet kommer vi att gå ut med remisser för att redan från början blanda in berörda instanser.
Herr talman! Jag har ingen annan invändning mot eller synpunkt på frågan än att man naturligtvis måste vänta med att göra en prövning tills dess man avser att göra en förändring. Självfallet är det på det viset. Men om en prövning nu blir aktuell, hoppas jag att den sker seriöst. Statsrådet tog själv upp att miljökonsekvensbeskrivningarna lyfts fram i budgetpropositionen. Men man måste också se till de stora ingrepp som faktiskt föreslås när det gäller Rödkobbsleden. Det talas om att spränga bort delar av bergen under vattnet osv. Det handlar alltså om rätt långtgående ingrepp. Därför är det väldigt viktigt att man gör en rejäl prövning av frågan, så att det inte bara blir en formsak.

För att åstadkomma bästa resultat samarbetar vi också mycket intensivt med dem som är involverade i frågorna. Det kan ibland framstå som om Miljödepartementet skulle ha helt olika uppfattningar i den här frågan, men vi samarbetar i frågan. Jag vill än en gång påminna om att Mats Odell, som bär ansvaret för Kommunikationsdepartementet, vid en frågestund sade att det i fråga om Rödkobbsleden är viktigt att noggranna miljöprövningar görs av nya farleder och att man utreder de långsiktiga miljökonsekvenserna i en sådan känslig del av naturen. Detta uttalande står vi båda bakom.
Herr talman! Jag utgår från att regeringen kommer att göra så, men jag vill också till statsrådet ställa en avslutande fråga om huruvida man i miljökonsekvensbeskrivningarna också avser att ta upp frågan om färjornas storlek. Många har hävdat att naturen skall anpassas till de jättestora varuhus och hotell som flyter omkring i Stockholms skärgård i stället för att tvärtom rikta kraven mot dem som bygger och kör färjor på att de skall anpassa färjorna efter naturen. Kommer de frågeställningarna också att finnas med när man diskuterar miljökonsekvensbeskrivningar?
Herr talman! Om man ser på de uppdrag som har getts och på de krav som har ställts i budgetpropositionen åberopas först och främst en helhetssyn. Det handlar inte bara om Rödkobbsleden, utan också om hur hela systemet fungerar miljömässigt. Det är då klart att frågorna blir kopplade även till vilka farkoster som diskuteras och till hur miljön i speciella områden påverkas av att farkosterna förs fram. Kommunikationsdepartementet har krävt en redovisning. Miljödepartementet håller i de s.k. miljöprövningarna och särskilda redovisningar kopplade till naturresurslagen. Jag tänker därför inte vid det här tillfället gå in i en diskussion om storlekar på färjor. Det överlåter jag till
Herr talman! Jag tänker inte här föra diskussionen om storleken på färjorna vidare. Men jag ser fram emot att den här förda diskussionen förs fram inför regeringens fortsatta miljökonsekvensbeskrivningar. Det är viktigt att man inte bara diskuterar farlederna, utan också vilka fartyg som trafikerar dem.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat statsministern om han är beredd att ta initiativ till en kommission med uppgift att snabbt utarbeta ett handlingsprogram mot rasism och främlingsfientlighet. Arbetet inom regeringen är fördelat på ett sådant sätt att det är jag som skall besvara frågan. I Europa förekommer många skrämmande uttryck för rasism, främlingsfientlighet och antisemitism. Även i Sverige ser vi oroväckande liknande tendenser. Främlingsfientlighet, rasism och antisemitism kan givetvis aldrig accepteras. För att motverka dessa företeelser krävs det vaksamhet och effektiva motåtgärder. Demokratin och resepekten för människovärdet måste ha en djup folklig förankring. Inte minst viktigt är det att den unga generationen inte förförs av nynazistiska idéer och våldsdyrkan. All erfarenhet, inte minst från forskningen, visar att det inte finns några enkla och snabba sätt att beivra rasism och främlingsfientlighet. Det rör sig om ett träget och långsiktigt arbete på bred front, och det krävs insatser på olika samhällsområden, på olika nivåer och av olika aktörer: individer, grupper, organisationer, sammanslutningar och myndigheter. Ett omfattande och ambitiöst arbete med dessa frågor pågår redan över hela landet. I kampen mot främlingsfientlighet spelar naturligtvis regeringen en viktig roll, både när det gäller att ställa ekonomiska resurser till förfogande och när det gäller att initiera lagstiftning. På regeringens förslag har riksdagen beslutat att under innevarande budgetår avsätta 10 miljoner kronor till regeringens disposition för insatser mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I årets budgetproposition har regeringen föreslagit att den även under nästa budgetår skall disponera 10 miljoner kronor i samma syfte. Regeringen har vidare uppdragit åt Statens skolverk, Statens ungdomsråd, Statens kulturråd och Statens invandrarverk att vidta särskilda åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet.

Frågorna bereds inom regeringskansliet. Rikspolisstyrelsen har också startat ett antal aktiviteter för att stävja främlingsfientliga tendenser hos framför allt ungdomen. Regeringen avser vidare att förelägga riksdagen ett förslag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Hösten 1992 tilldelades Sverige det prestigefyllda tyska Bertelsmann-priset för sin invandrarpolitik. Prissumman skall användas till att skapa ett internationellt forum för diskussion om integrationsfrågor. Regeringen avser att inrikta en första internationell sammankomst på frågor som rör etniska relationer och främlingsfientlighet. Det är viktigt att arbetet med att motverka rasism och främlingfientlighet intensifieras och inte stannar upp. Mot bakgrund av de aktiviteter på bred front jag har redovisat finner jag inte för närvarande något behov av att inrätta en särskild kommission mot rasism och främlingsfientlighet.
Herr talman! Vi har vecka för vecka under den senaste tiden upplevt olika yttringar av invandrarfientlighet och öppen rasism samt våld mot flyktingar. I slutet på förra året kom så skändningen av judiska gravar. Nationen chockades. Vi upprördes också när vi såg och hörde unga högerextremister skandera ''Judesvin! Judesvin!'' åt en ung kvinna och ropa ''Gasa! Gasa!''. Vi chockades självklart också när den nazistiska Horst Wessel-sången sjöngs på våra gator. Om dessa rasistiska och nazistiska tendenser tillåts växa är jag rädd att de kommer att bli ett hot mot vårt öppna och demokratiska samhälle och ett hot mot vår nation. Det var därför jag ställde frågan. Nu har jag fått ett långt och uttömmande svar, som jag ber att få tacka kulturministern för. Det utgör en värdefull sammanfattning om vad som är på gång. Åtgärderna som redovisas är utmärkta var för sig. Det jag saknar är sammanhållningen av alla dessa insatser. Därför vill jag fråga: Skulle vi inte kunna få ett bättre resultat genom att koncentrera och sammanhålla aktionerna i en kommission?
Herr talman! Låt mig först deklarera att jag delar den uppfattning Karl-Erik Svartberg gav uttryck för i sin inledning. Jag hade i slutet på hösten, då Torgny Larsson ställde en liknande fråga, tillfälle att uttrycka samma fördömanden. Jag uttryckte naturligtvis också de farhågor som är förknippade med det som har hänt i Sverige, inte bara under hösten utan under de gångna åren. Jag tror att vi alla är överens om att det är viktigt att vi tacklar dessa frågor på mycket bred front, att vi förebygger sådan verksamhet och beivrar den när den uppstår. Bakgrunden till att jag gav ett ganska uttömmande svar var att jag ville visa på att mycket är på gång. Det finns många olika arbetsgrupper. Min uppfattning är att en ny kommission inte kan tillföra så mycket. Risken är snarare att man då skyfflar över förslag till aktiviteter osv. åt kommissionen, som har ett mer övergripande ansvar. Vi har ett antal grupper. Det finns en statssekreterargrupp med företrädare från framför allt Civildepartementet, skolan och Kulturdepartementet. De fyra myndigheter som har ansvar för delar av pengarna -- Skolverket, har också en egen arbetsgrupp. Vi skall inrätta ett internationellt forum, där man på mycket hög nivå skall kunna få erfarenheter från andra länder. Det är bakgrunden till att jag inte för närvarande tror att en övergripande kommission befruktar arbetet. Låt mig dessutom säga att jag stöter på väldigt många aktiviteter ute i landet: i skolor, organisationer och liknande.
Herr talman! Vi är överens i sak, och det är det viktigaste också för mig. Vi diskuterar metoderna. Jag tror att vi på något sätt måste vaccinera framför allt våra barn och ungdomar mot rasism och invandrarfientlighet, men vi behöver också ta itu med oss själva. Detta kan man utläsa också av kulturministerns svar och kommentarer. Jag kan släppa tanken på en kommission. Jag förmodar att vi skall hämta erfarenheter utifrån på denna internationella sammankomst. Jag hoppas att det där också redogörs för vad vi faktiskt gör. Jag hoppas att det kommer ut. Innehållet i den redogörelse jag fått i dag är utmärkt.
Herr talman! Det är naturligtvis min förhoppning att vi skall kunna arbeta på bred front, så att vi kan få del av erfarenheter från andra länder av t.ex. vilka mekanismer som kan ligga bakom sådana utfall. En del säger att de t.ex. beror på svåra ekonomiska tider. Det kan säkert bidra, men jag tror att man gör det för enkelt för sig om man säger att utfallen bara beror på det. Vi ser att det finns internationella mönster -- man har samma tendenser, men kanske på olika nivå och av olika grader. Vi vill också få del av erfarenheter av hur man kan bearbeta problemen. Jag tycker att vi i Sverige skall vara stolta över att ha fått dessa prispengar. Min förhoppning är att vi skall kunna använda dem på ett verkningsfullt sätt, som bidrar till att vi ökar vår kunskap och våra möjligheter att motverka dessa tendenser framför allt hos ungdomar.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har med anledning av en artikel av krigsmaterielinspektören frågat mig hur regeringen tolkar riksdagens uttalande om mänskliga rättigheter i den nya lagstiftningen om krigsmateriel. För den som läser skrivningarna om mänskliga rättigheter i sin helhet i propositionen, i utrikesutskottets betänkande, i mitt riksdagsanförande den 9 december samt i krigsmaterielinspektörens artikel i tidskriften Briefing från UD bör det stå helt klart att fullständig enighet råder om att kravet på respekt för mänskliga rättigheter är en grundläggande princip i svensk utrikespolitik och att detta villkor skärps i den nya krigsmateriellagstiftningen. Jag bekräftade också i mitt riksdagsanförande att den formulering som Karl-Erik Svartberg åsyftar i propositionen, och som krigsmaterielinspektören återger i ''Briefing från UD'', inte innebär någon uppmjukning i förhållande till hittillsvarande praxis. Detta är också utgångspunkten för regeringens prövning av hithörande frågor.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dinkelspiel för svaret, som jag är helt nöjd med. Anledningen till att jag ställde frågan var det som nämns i svaret. Vi har behandlat propositionen med dess formuleringar. Vi har i utrikesutskottet gjort en markering gentemot den formulering som vi tyckte var litet luddig, nämligen ''grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter''. Vi läste det som att det inte är nog med att kränkningarna skall vara grova, de skall dessutom vara omfattande. Vi menade att alla kränkningar av mänskliga rättigheter måste tas med i regeringens bedömning. Jag markerade detta i riksdagsdebatten. Jag lyssnade på statsrådets inlägg i debatten om export av krigsmateriel. Jag var helt nöjd då. Något senare kommer den nya skriften Briefing från UD. Jag finner då att krigsmaterielinspektören inte med ett enda ord har berört utskottets kommentarer till skrivningen om mänskliga rättigheter. Det gjorde att jag kände att det var helt nödvändigt att få ett ytterligare klarläggande av det ansvariga statsrådet. Det har jag fått, och det är jag tacksam för. Men jag är litet olycklig över att Utrikesdepartementet i sin information utåt ger en annan bild.
Herr talman! Jag är glad att kunna konstatera att fullständig enighet råder om tolkningen av lagstiftningen på denna punkt. Jag vet inte om utkastet till artikeln var skrivet före vår debatt i riksdagen. Det väsentliga är att propositionens ord citerades i artikeln. Jag har i dag upprepat den försäkran som innebär att det är propositionens text samt den tolkning och det förtydligande som har gjorts av utskottet som är vägledande för vår prövning. Jag konstaterar därmed än en gång att vi i sak är fullständigt eniga. Detta är naturligtvis det avgörande för regeringens prövning av hithörande frågor.
Herr talman! Jag tackar för detta och hoppas att det på något sätt klargörs vad som gäller i denna fråga. Jag kan acceptera att man i den nya skriften har debattartiklar eller artiklar inifrån departementen som redovisar tjänstemäns egna synpunkter. Men här är det fråga om att beskriva en lag. Då är det viktigt att formuleringarna är korrekta.
Herr talman! Jag kan försäkra att vi kommer att utnyttja alla möjliga tillfällen, och att vi för övrigt redan har haft en särskild konferens för detta ändamål, till att klargöra innebörden av den nya lagstiftningen.

Herr talman!

Den översyn av föreskrifterna om djurhållning inom lantbruket m.m. som Jordbruksverket för närvarande arbetar med beräknas vara klar i slutet på detta år. Översynen omfattar naturligtvis även den nu aktuella föreskriften. Bestämmelsen har varit utsatt för kritik. Som Patrik Norinder också tar upp i sin fråga har gränsen på maximalt 100 djurplatser i en stallavdelning ifrågasatts. Kritik har även riktats mot kravet på sektionering av stallar när ungdjuren kommer enbart från enbart egna mjölkkor och mot sektioneringskravet i oisolerade stallar. Jag har av Jordbruksverket erfarit att verket har för avsikt att bl.a. höja tillåtet antal djurplatser till 300 per stallavdelning.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det var ett utförligt och bra svar. Som jordbruksministern känner till håller svenskt jordbruk för närvarande på med en omstrukturering och en produktionsanpassning för att möta en internationell konkurrens. Många jordbrukare som har haft mjölkbesättningar slutar med mjölkproduktion och övergår till köttproduktion av både extensiv och intensiv karaktär. Det sker ombyggnationer och även nybyggnationer av stallar för köttproduktion. Som jordbruksministern påpekar har de djurstallar som var i bruk den 1 juli 1989 en respit t.o.m. 1998 för anpassning till nu gällande lagstiftning. För de nya stallar som byggs eller de stallar som byggs om gäller dock bestämmelserna från 1989. När det gäller dessa stallar måste det nu komma ett snabbt besked om vilka riktlinjer som kommer att gälla. Jordbruksverkets översyn beräknas inte vara klar förrän i slutet av året. Konsekvensen av detta är att nya bestämmelser dröjer alldeles för länge. De animalieproducenter som nu måste rusta sig för den konkurrens som uppstår då vi förhoppningsvis inträder i EG 1995 måste få ett besked om hur de skall agera. De kan inte vänta. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om han är beredd att påskynda ett beslut som ger köttproducenterna möjlighet att snarast komma i gång med ny och ombyggnation av djurstallar.
Herr talman! Den ambition som ligger bakom bestämmelsen är, som jag redan tidigare nämnde, en målsättning att hålla sjuklighet och smittryck på en så låg nivå som möjligt. Den ambitionen finns naturligtvis kvar. Men det är säkert möjligt, som Norinder har påpekat, att ha flera djur i en avdelning om man har goda förutsättningar för övrigt. Jag har erfarit att Jordbruksverkets översyn kommer att vara klar redan under våren. Jag hoppas att man efter det kommer att vidta de förändringar som är nödvändiga och som kan vara lämpliga. Jag förstår då att man bl.a. kommer att öka djurantalet. Frågan är om man också kommer att gå vidare när det gäller oisolerade stallar, där smittrycket av naturliga skäl är mindre än i isolerade stallar.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för det. Det finns inga skiljaktigheter mellan oss vad gäller djurhälsan. Vi skall hålla en hög nivå på djurhälsan i Sverige. Men när man talar med veterinär expertis får man beskedet att de inte kan se några stora problem med att utöka djurantalet. Det är också precis vad jordbruksministern säger. Det vore därför tacknämligt om vi så snabbt som möjligt kunde komma i gång med dem som vill bygga om. Jag vet inte om jordbruksministern ser någon skillnad mellan dem som har rekrytering från egna mjölkkor och dem som köper in mjölkkor utifrån. Det finns bestämmelser bl.a. för stall för kalvar. Kanske jordbruksministern kan utveckla detta något.
Herr talman! Om man för samman djur -- det må vara grisar eller andra djur -- uppstår ett större tryck även om man har rekrytering bara från en besättning. Det allra bästa i detta fall är naturligtvis om rekrytering sker från en egen besättning. Jag tror att det finns anledning att överväga -- i varje fall om man har ett bra hälsotillstånd -- om det över huvud taget finns några medicinska skäl för att begränsa djurantalet, när det handlar om rekrytering från egna djur.
Herr talman! Jag är nöjd med de svar som jag har fått av jordbruksministern. Jag vill bara understryka hur angeläget det är att vi så snabbt som möjligt får en ändring till stånd, om jordbruksverket instämmer i detta. Det bästa vore naturligtvis om det under våren kunde komma ett beslut, men jag vet inte om det är möjligt. Jag vore dock tacksam om jordbruksministern ville verka för detta.